Herr talman! Låt mig säga till Olle Svensson att regleringen av frioch rättigheterna ingalunda har, som han påstår, genomförts i full enighet. När det gäller t.ex. egendomsskyddet och — för att ta ett konkret exempel inom den sfären — förstärkt skydd vid expropriation har det tvärtom varit så, att exempelvis vi från moderat sida haft avvikande mening under nästan hela beredningsprocessen i samband med grundlagarna. Vi har reserverat oss, och vi har i enlighet därmed debatterat och voterat här i kammaren. Även från andra partiers sida har man haft en annan syn på dessa frågor än den som företräds av socialdemokraterna. Jag vill dessutom, herr talman, peka på det som också har hänt — och som Olle Svensson icke nämner — nämligen att Sverige de facto har blivit fällt i Europadomstolen. Vi har undertecknat konventionen om mänskliga rättigheter av den 20 mars 1952, och sedan dess har Sverige år 1982 fällts på just den punkt som berör egendomsskyddet och som alltså är direkt relaterad till det vi diskuterar i dag. Detta om något visar väl att det finns anledning att ta upp frågan till förnyad behandling. Europadomstolen är förvisso icke känd för att fälla medlemsländerna på lösa boliner, utan har av internationella jurister snarast karakteriserats som försiktig i sin dömande verksamhet. När nu Sverige har fällts får man utgå från att domstolen har haft skäl för detta, och då tycker jag att den naturliga slutsatsen är att vi bör vidta de förändringar på det här området som behövs.

Herr talman! Jag skall i denna korta replik uppehålla mig vid frågan om de medborgerliga frioch rättigheterna. I Sveriges riksdag har det blivit allt vanligare att man fattar beslut som har formen av rambeslut. Lagar är ramlagar i allt större utsträckning. Det betyder att det är tillämpningen ute på det administrativa fältet som fyller dem med innehåll. Fortsätter man allt längre på den vägen, blir den oundvikliga konsekvensen att lagstiftaren avhänder sig mer och mer av det verkliga inflytandet över vad administrationen gör, och då får man allt fler sådana groteska fall som jag i mitt inledningsanförande pekade på. Den här processen är strukturell — det är viktigt att påpeka det. Det är lätt att demagogiskt angripa enskilda tjänsteoch ämbetsmän. Men det är ju inte så att ämbetsmän och tjänstemän här i landet — åtminstone inte de flesta av dem — håller på med någon sorts allmän konspiration mot demokratin. De här effekterna är något som följer av att styrelseskick och praktisk struktur i styrelseskick och administrativ förvaltning stegvis förändras, utan att någon egentligen kan kontrollera den processen. Vi måste därför gå in och se vad denna process åstadkommer. När den har åstadkommit felaktiga ting måste de systematiskt rättas till. Erfarenheten visar nämligen, vågar jag påstå, att de hittillsvarande rättelserna och korrektionsmekanismerna uppenbarligen icke har varit tillräckliga. Det tråkiga är att dessa missförhållanden i så hög grad finns inom de system, t.ex. socialförsäkringssystemet, som skall vara bra system, som ursprungligen var tänkta att verkligen vara till medborgarnas fromma och som skulle kunna vara det, i full utsträckning. Något måste alltså göras, och det vi kritiserar konstitutionsutskottets majoritet för är att man inte riktigt håller med om det. Man avvisar den form som vi föreslår för att göra någonting åt problemen. All right, gör då det — men kom gärna med något eget förslag som åstadkommer bättre effekt. Det har konstitutionsutskottet hittills inte orkat med.

Herr talman! Jag vill ingalunda bestrida att det har funnits olika uppfattningar i de frågor som berör egendomsskyddet, och det finns säkert principiella olikheter i synen mellan moderater och socialdemokrater och även mellan partierna i övrigt. Men vad jag har velat peka på är att det har varit en allvarlig strävan att i samband med grundlagsregleringen och i de utredningar och de partiledaröverläggningar som föregått denna hitta en gemensam nämnare som sedan skulle kunna bli grundlag och förankras så brett som möjligt i parlamentet. Anders Björck tar upp frågor kring Europadomstolen och Europarådet. Jag anser självfallet också att man noggrant bör pröva detta och vidta de förändringar som kan behövas. Men de ändringarna behöver inte ske i grundlag utan kan ske i vanlig lagstiftning. Detta är alltså inget argument för tillsättande av en utredning, utan frågan bör kunna klaras på annat sätt. Till Jörn Svensson: Jag delar faktiskt hans grundläggande syn på att de politiska instanserna måste finna ett bättre sätt att styra förvaltningen, så att de politiska besluten får de åsyftade verkningarna på samhällslivet. Jag tycker att vi här bara befinner oss i inledningen av en debatt om hur detta skall ske. Jag är glad att han noterade att vad vi var oeniga om på den punkten närmast bara var i vilka former diskussionen skall föras, så att vi kommer fram till de åtgärder som kan förändra det hela. Jag kan här citera Daniel Tarschys, som var ordförande i förvaltningsutredningen. Han skrev i en artikel i Dagens Nyheter: ”I synen på statsmakten går de politiska åskådningarna isär. På vänsterkanten önskar man i allmänhet en större offentlig sektor, på högerkanten en mindre. Men i synen på regeringsmakten borde alla demokrater kunna vara ense. En självhärskande förvaltning kan inte vara något ideal. Med en alltför svag regering riskerar vi att hamna i det tillstånd som den norska maktutredningen har beskrivit som offentlig styrning utan politisk kontroll.” Det är bl.a. därför som verksledningsutredningen har ett viktigt uppdrag, och även på annat sätt tas initiativ för att politikerna skall kunna leva upp till sitt ansvar gentemot förvaltningen.

Herr talman! Låt mig bara i hast notera att det är glädjande att Olle Svensson och jag har en hel del beröringspunkter i de här frågorna. Jag vill dock inte gå så långt att jag reducerar åsiktsskillnaden mellan Olle Svensson och mig till bara en fråga om vilka former kontrollen och förbättringarna inom förvaltningen skall ske i. Det är trots allt en viss kvalitativ skillnad mellan att förorda en form, som vi har gjort, och att inte förorda någon form alls, som ni gör.
Herr talman! Jag tror inte att man kan lösa detta genom ett förslag om en medborgarkommission, att det skulle vara något slags Sesam öppna dig för lösningen av de här problemen. Jag tycker att det är viktigare att angripa problemen på bred front. Det görs f. n. av regeringen, och det finns säkert anledning att återkomma till de resultat som kan komma fram genom de vidtagna åtgärderna.

Herr talman! Debatten om tvångsanslutningen av medlemmar till det socialdemokratiska partiet är en skammens debatt i Sveriges riksdag. Den lär så förbli till det ögonblick då riksdagen beslutar om lagstiftning på området. Förhoppningarna om att fackföreningsrörelsen och socialdemokraterna själva skulle visa omdöme nog att rensa bort detta icke-demokratiska inslag i sin verksamhet kommer aldrig att infrias. De har inte kraft nog att befria sig från detta simpla och orättfärdiga sätt att skaffa medlemmar och få in medlemsavgifter. De vägrar inse innebörden av varje individs rätt till personlig integritet. De saknar vilja att respektera den grundlagsfästa valhemligheten. Frågan om tvångsanslutningen är en skammens fråga. Den här gången är den det därtill så mycket mer, eftersom LO-chefen Stig Malm visat det otroligt dåliga omdömet att vägra att komma till konstitutionsutskottet för att redovisa LO:s synsätt när det gäller kollektivanslutningen. Mig veterligt är detta första gången någon visat en dylik nonchalans och bristande respekt för Sveriges riksdag och det utskott vars uppgift är att handlägga frågor rörande landets grundlagar och människornas frioch rättigheter. Stig Malm befinner sig i sinnevärlden tydligen redan i Fackfondssverige, med den maktutövning som där skall äga rum. Det är hög tid att han tas ur den villfarelsen. Hans handlande är ingenting annat än en skandal. Två tredjedelar av det socialdemokratiska partiets medlemmar är kollektivt anslutna. Det stora flertalet av medlemmarna har således inte själva tagit initiativet till medlemskap utan anslutits genom beslut på fackföreningsmöten. Många av dem känner inte till att de blivit medlemmar i ett politiskt parti. Många åter står för helt andra politiska värderingar än vad det socialdemokratiska partiet gör. Det är förnedrande att de skall behöva utsättas för en dylik behandling. För alla andra partier är det en fullkomlig självklarhet att medlemskapet skall grundas på en frivillig handling, där den enskilde själv har fattat beslutet och där hans egen vilja har varit avgörande. Föga bekymrar det socialdemokraterna att de har tvångsanslutna medlemmar och att många av dessa också är medlemmar i andra partier. I ett krampaktigt sätt att söka försvara detta icke-demokratiska handlande hänvisar man till reservationsrätten. Var och en har ju rätt att reservera sig mot medlemskapet, hävdar man. Att detta strider mot vars och ens rätt att behålla sin politiska uppfattning för sig själv, har man ingen känsla för. Den socialdemokratiske partisekreteraren Bo Toresson sökte inför KU göra gällande, att den enskildes personliga integritet var skyddad vid reservationsförfarandet genom att i regel endast en förtroendevald, som åtnjuter stort förtroende i den lokala fackliga organisationen, handlägger frågan. Partisekreterarens uttalande vittnar om att man i det socialdemokratiska partiet inte har minsta begrepp om innebörden av personlig integritet eller snarare att man inte vill begripa det, därför att det inte passar in i mönstret att få in miljontals kronor till partiet från människor som inte är socialdemokrater. Ofrånkomligt är att såväl själva anslutningsformen som reservationsrätten är djupt kränkande för den som vill stå utanför kollektivanslutningen. Att hävda motsatsen är att bruka våld på allt vad anständighet kräver. Det måste vara oerhört genant att behöva försvara tvångsanslutning av medlemmar till ett politiskt parti. Från socialdemokratiskt håll söker man göra gällande att tvångsanslutningen uteslutande är fackföreningarnas egen angelägenhet. Fullt så enkelt är det emellertid inte. Den enskildes partitillhörighet är uteslutande den enskildes egen angelägenhet och absolut ingenting som en liten klick socialdemokratiska fackföreningsmedlemmar har rätt att besluta om på ett möte. Dessutom föreligger ingen skyldighet för det socialdemokratiska partiet att ta emot medlemmar genom tvångsanslutning. Om någon vilja funnes i partiet att låta var och en själv avgöra partitillhörighet, skulle man givetvis betacka sig för tvångsanslutningen. Nu saknar man den viljan, och så är det som det är. För att riktigt rättfärdiga den ovärdiga hantering som kollektivanslutningen innebär, hänvisar man till föreningsfriheten i grundlagen. Men man läser lagen som en viss potentat läser Bibeln. Man underlåter att ta fasta på hur föreningsfriheten för den enskilde är definierad i grundlagen, där det heter, att föreningsfrihet är ”frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften”. Tvångsanslutningen till det socialdemokratiska partiet står klart i strid med föreningsfriheten så som denna är definierad i grundlagen. Det är hög tid för socialdemokraterna att inse detta. I det här sammanhanget finns det anledning att understryka det berättigadei kravet att med rätten att fritt ansluta sig till och tillhöra en förening också skall följa en rätt att slippa tillhöra en förening. F.n. är skyddet i regeringsformen mot tvång att tillhöra en förening begränsat på skilda sätt och gäller dessutom enbart förhållandet mellan den enskilde och det allmänna. Regeringsformen garanterar således inte någon generell rättighet för en enskild person att stå utanför en organisation. Detta är klart otillfredsställande. Frågan om negativ föreningsrätt bör därför snarast, som angesi reservation 2, bli föremål för utredning med sikte på att finna lämpliga åtgärder för att fastslå den enskildes rätt att stå utanför en organisation. Herr talman! Återigen står en majoritet i riksdagen bakom ett fördömande av kollektivanslutningen, vilket framgår av reservationerna i KU:s betänkande. Återigen får vi uppleva att socialdemokraterna i sin maktfullkomlighet struntar i vad riksdagen säger. Att vädja till förnuftet och anständigheten i denna fråga är alltså totalt meningslöst, vilket t.o.m. kommunisterna nu borde kunna begripa. Det är endast genom lagstiftning vi kan få bort denna skamfläck. De tre borgerliga partierna står eniga bakom kravet på en lagreglering om förbud mot kollektivanslutningen. Detta krav framförs i reservation 5, som jag härmed yrkar bifall till, liksom till reservation 2.

Herr talman! Debattämnet kollektivanslutning och negativ föreningsrätt skulle lika gärna kunna ges rubriken ”Den enskilde och kollektivet — 80-talets svenska knäckfråga”. Det finns säkert många personer som vill reducera debatten om kollektivanslutningen till en fråga som blott och bart gäller ekonomiseringen av det socialdemokratiska partiets verksamhet. Och förvisso torde en del kassörer se saken så. Men frågan har en mycket djupare innebörd än så. Den inrymmer bilden av Folkrörelsesveriges utveckling på gott och ont under 1900-talet. Och den utvecklingen stämmer till eftertanke. Sverige har sedan länge formen av en folkrörelsedemokrati. Oavsett vilket politiskt parti vi representerar i dagens debatt, är vi alla delaktiga av Folkrörelsesverige. Vi känner stolthet över detta byggnadsverk och dess historia. Redan på tidigt 1900-tal började framväxten av organisationer på det kooperativa, fackliga, politiska och det övriga ideella föreningsområdet. På den tiden gällde uppgiften att genom organisatorisk samverkan värna den enskilt svage mot den enskilt starke. På detta stadium av utvecklingen framstod sådana ting som kollektivanslutning som en ganska harmlös fråga. Men utvecklingen gick vidare och organisationerna blev starkare, och de som ledde organisationerna kände sig också allt starkare. Organisationerna började gripa in på andra områden än sina ursprungliga. Man krävde och fick direktinflytande i form av egen representation i statliga styrelser och partssammansatta specialdomstolar. Det gällde både arbetstagaroch arbetsgivarorganisationer. Bilden av ett samhälle med klara korporativa drag har växt fram oavbrutet. Organisationerna har börjat sätta sig i det parlamentariska systemets ställe. Organisationernas ledning har samtidigt i kraft av sin växande makt börjat fatta beslut som reglerar också medlemmarnas fritid. Man har exempelvis uteslutit medlemmar från den fackliga gemenskapen bara därför att de gått på kurs under fritid och ferier. Kollektivanslutningsidén är egentligen endast ett utflöde av samma överordnade tänkesätt. Kollektivet reglerar eller försöker reglera också den enskildes liv, hans och hennes politiska tänkesätt, hans och hennes integritet —- ibland utan att det står i organisationens stadgar. Men i vår upplysta tid, med en skola som fostrar eleverna till självständigt och kritiskt tänkande, kan övergreppen mot den enskildes integritet inte längre ske utan uppmärksamhet och protester. Och den enskildes röst hörs allt starkare i den debatten. Där har vi bakgrunden till den ständiga debatten om kollektivanslutningen, som ofta pågår i tidningar och här i kammaren varje år. Under de år jag deltagit i kammardebatterna om denna fråga — det är en lång räcka av år vid det här laget — har jag efteråt mött åtskilliga socialdemokrater, en del med ombudsmannastatus, som energiskt påstått att de inte har märkt av någon opinion mot kollektivanslutningen. Nej, naturligtvis inte! Inte går den tvångsanslutne centerpartisten till den socialdemokratiske förtroendemannen och klagar, men helt naturligt går han till mig och berättar hur det går till och kräver att riksdagen skall rätta till vad socialdemokraterna har ställt till med. Socialdemokraterna fortsätter i det längsta att försvara en partianslutningsform som är förlegad och som de enskilda medborgarna i allt större skaror fronderar emot. I en nyligen genomförd opinionsundersökning — gjord av Stiftelsen för opinionsanalyser i samarbete med statistiska centralbyrån — framkom att två svenskar av tre anser att kollektivanslutning till politiskt parti är helt felaktig. Bara 21 90 tyckte att den inte var felaktig. Dessutom skall noteras hur samma undersökning visade att 35 20 av de socialdemokratiska väljarna delade uppfattningen att kollektivanslutningen är helt fel. Det är förstås någon månad sedan den här fältundersökningen gjordes, så det kan hända att en del av dessa personer har tagit steget från socialdemokratin helt och hållet vid det här laget. Opinionen finns i alla fall, och den blir alltmer märkbar. Det har för resten alltid funnits en viss opinion både inom facket och socialdemokratin, även om den varit ganska tyst utåt. Jag kan här erinra om den utfrågning som KU för ett par år sedan hade med professor Leif Lewin, som har lett en undersökning vid statsvetenskapliga institutionen i Uppsala om just kollektivanslutningen. Det var en undersökning av grundforskningskaraktär, dvs. den var inte beställd av någon, men också den gav en klar bild av opinionen. Den speglade klart demokratiproblemet i samspelet mellan ledare och medlemmar. Och i den undersökningen visade det sig att 64 92 av alla medlemmar i facket ansåg att kollektivanslutningen till ett parti är en felaktig form av medlemskap. Slutsumman av den undersökningen var att ingenting skulle förbättra demokratin mer än att denna företeelse kom bort. Låt mig också peka på hur kravet på personlig integritet har påverkat den lagstiftning som reglerar den enskildes förhållande till myndigheterna. Här har vi under stor enighet och med socialdemokratisk medverkan kunnat skapa skydd åt den enskilde mot dataregistrering, för sekretess, för åsiktsfrihet osv. Och det har varit riktigt. Den upplyste medborgaren kräver och skall ha sin rätt mot samhället. Men varför inte samma rätt till integritet i valet av parti, eller valet att stå utanför ett parti? Låt mig få ställa ytterligare några frågor till den socialdemokratiske talesmannen: Känns det inte genant att tvinga fackföreningsmedlemmen att antingen tiga och satsa pengar till ett parti som man inte sympatiserar med eller reservera sig och därmed ge till känna att man inte vill vara ansluten till socialdemokraterna? Känns det inte genant att det på den socialdemokratiska föreningens möten kan sitta personer som tillhör andra partier och som med eller mot sin vilja fungerar som femtekolonnare? Känns det inte genant att personer blir anslutna utan att de känner till det? Känns det inte genant att reservanter trakasseras på sin arbetsplats för sina politiska åsikters skull? Allt sådant förekommer ju! Det finns brister, det erkände t.o.m. den socialdemokratiske partisekreteraren Toresson under utfrågningen i konstitutionsutskottet. Ni slipper ifrån allt detta om ni gör som andra partier och endast tar emot enskilda som medlemmar. Centern har i det längsta hoppats att socialdemokraterna självmant skulle avstå från kollektivanslutningen. För vår del sade vi redan i början av 1970-talet att problemet inte i första hand skulle lösas med lagstiftning. De ideella organisationerna — och dit hör ju partierna — borde få stå fria från lagreglering. Men det är också vår uppgift att värna om den enskildes rätt. Vi trodde oss skymta ett ljus i tunnelns mörker under mitten av 1970-talet. Socialdemokraterna startade en internutredning. Men det hoppet har grusats, och nu återstår inte något annat än ett bestämt krav på lagstiftning. Vi kräver en snabb utredning om detta. Vi kräver det för andra året i rad. Vi noterar med stor glädje att de tre icke-socialistiska partierna står eniga om detta krav i dag. Vi vet numera att socialdemokraterna anser sig mera bundna av sin partikongress än av riksdagsuttalanden. Ett riksdagsuttalande är då meningslöst. Däremot har vi fått besked om att socialdemokraterna kommer att följa en eventuell lag som förbjuder kollektivanslutning. Det avgör frågan. Att åstadkomma ett utredningsförslag som reglerar den enskildes rätt att genom en självständig handling välja parti är inte någon svår uppgift. Det är däremot svårare att finna lösningar på den negativa föreningsrätten i riktning mot enskilda och organisationer, men också den frågan pockar på sin lösning, och den är i vissa stycken knuten till kollektivanslutningsfrågan. Av tidsskäl skall jag inte utveckla frågan om den negativa föreningsrätten ytterligare. Jag skall heller inte beröra näringsfrihetsfrågorna. Dessa har f. ö. behandlats av Anders Björck, och vi har en gemensam icke-socialistisk reservation på alla de här punkterna. Jag ber i stället, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 2, 3 och 5 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Frågan om den enskilda människans rätt att själv avgöra om han eller hon vill tillhöra ett politiskt parti har många gånger diskuterats i riksdagen. Minst åtta gånger har den för en demokrati så ovärdiga registreringen av människors politiska uppfattning fördömts. När en fråga har diskuterats så många gånger som denna kan det finnas en risk att den förlorar sin udd genom att den så ofta har återkommit i debatten. Frågan om kollektivanslutningen är dock så betydelsefull för den svenska demokratin att den aldrig kan eller får bli en slentrianfråga. Den kommer alltid att vara lika angelägen så länge som detta ovärdiga förhållande råder mellan många medborgare och det socialdemokratiska partiet. Herr talman! När jag inför den här debatten gick igenom de betänkanden där kollektivanslutningen diskuterats under senare år hade jag TV-apparaten på. Då dök konstitutionsutskottets ordförande Olle Svenssons välbekanta ansikte upp på bildskärmen. Jag blev naturligtvis intresserad och lade samlingen med betänkanden åt sidan för att följa Olle Svensson i TV-rutan. Den fråga som diskuterades var hur många procent av Sveriges befolkning som ansåg sig ha möjligheter att påverka politikernas beslut. En opinionsundersökning hade visat att endast 25 26 av befolkningen ansåg sig ha denna möjlighet. Oavsett den felmarginal en undersökning av det här slaget kan ha, är detta naturligtvis ett observandum för alla som är engagerade i politiskt arbete. En kompletterande rapport sade därefter att det bland de LO anslutna var endast 17 20 som ansåg sig kunna påverka politikernas ställningstaganden. Olle Svenssons svar löd, om jag inte minns fel, ungefär så här: Vi socialdemokrater anser att vi har goda kontakter med fackföreningsrörelsen. Jag tänkte då: Om undersökningen korrekt anger faktiska förhållanden, finns det hundratusentals människor som är kollektivt anslutna till socialdemokratiska partiet och som inte anser sig kunna eller vilja påverka de politiska besluten. Men kan det egentligen bli på något annat sätt så länge som enskilda människor inte anses vara mera värda än att ett representantskap på kanske 40 personer beslutar ansluta flera tusen människor kollektivt till ett politiskt parti, nämligen det socialdemokratiska? Detta parti har givetvis det fulla ansvaret för det sätt på vilket man tar emot medlemmar. Reservationsrätten finns, men då måste individen göra ett politiskt tillkännagivande, som många gånger kan vara förödmjukande. Många vill inte göra detta tillkännagivande, för att skydda sin politiska integritet. Inför årets ställningstagande har konstitutionsutskottet hört socialdemokraternas partisekreterare, Bo Toresson. Av utfrågningen framgår relativt klart hur socialdemokratiska partiet just nu ser på kollektivanslutningen. För det första arbetar en arbetsgrupp inom partiet med frågan och skall lämna en rapport. Även om detta arbete inte är avslutat framgår det av utfrågningen att — otroligt nog — en stor opinion inom socialdemokratin fortfarande är för kollektivanslutningen. För det andra anser socialdemokraternas partisekreterare att riksdagens upprepade uttalanden inte har någon egentlig betydelse för partiets ställ ningstagande. Så länge som en lagstiftning inte finns, anser partiet sig ha formell och tydligen också moralisk rätt att tillämpa kollektivanslutningen. En tredje synpunkt, som i och för sig också fanns med marginellt i föregående års debatt, är att man anser att kravet från de icke-socialistiska partierna på att kollektivanslutningen skall upphöra grundar sig på önskemål att komma åt socialdemokratiska partiet och dess samarbete med andra organisationer. För en liberal är detta ett skrämmande synsätt. När man säger så har man inte, så sent som år 1983, förstått vad frågan gäller. Det gäller den enskilda människans frihet och integritet. Fru talman! Frågan gäller grundläggande mänskliga rättigheter i en demokrati. För det fjärde, slutligen, har tydligen kollektivanslutningen funnits i stort sett i nuvarande form sedan 1903. Sedan dess har 80 år gått, och mycket har hänt när det gäller utvecklingen av demokratin i vårt land. Vi har fått allmän rösträtt för män och kvinnor, och demokratin har successivt byggts ut. Jag behöver inte göra denna uppräkning längre — jag konstaterar bara att kollektivanslutningen består. Den måste upphöra! Eftersom det inte längre finns någon grund för att tro att det socialdemokratiska partiet av moraliska skäl kommer att vidta denna självsanering och rätta till denna brist i vår demokrati, måste tydligen lagstiftning mot kollektivanslutningen genomföras. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 5, där det konstateras att en lagreglering syftande till förbud mot kollektivanslutningen måste genomföras skyndsamt. I vilken form detta skall ske bör övervägas i en parlamentariskt sammansatt utredning. Slutligen, fru talman! Varför skall en person som exempelvis inte vill tillhöra facklig organisation kunna tvingas till detta? Är det inte stötande för socialdemokraterna att människor vägras lämna organisationer, vilkas värderingar de inte delar? När de här frågorna tidigare har diskuterats i riksdagen har det hänvisats till förslag från stiftelseutredningen och nya arbetsrättskommittén. Ingen av dessa kommittéer har föreslagit några lagregleringar som tar sikte på den negativa föreningsrätten. Det finns problem med denna lagstiftning, men frågan är synnerligen aktuell. Jag yrkar bifall till reservation nr 2, där det föreslås att den enskilda människans rättighet att stå utanför en organisation skall övervägas i en parlamentarisk utredning. Jag yrkar slutligen, fru talman, bifall till reservation nr 3, som tidigare diskuterats och som gäller utredning om förstärkning av näringsoch yrkesfriheten.

Fru talman! Frågan om kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet är ingalunda ny. Däremot kan man möjligen påstå att den rönt ett nymornat intresse för borgerligheten och dess partier, som på olika sätt initierat debatt, lagt fram förslag och gjort uttalanden om förbud i riksdagen under det senaste decenniet. Det kan finnas skäl, bl.a. med anledning av borgerlighetens nydanade intresse för arbetarrörelsens organisationsformer, men framför allt kanske med anledning av socialdemokraternas eget agerande i denna fråga, att göra en kort historisk återblick. Redan inför Landsorganisationens bildande var just denna fråga om anslutningen till det då enda existerande arbetarpartiet, det socialdemokratiska partiet, en av huvudfrågorna. Det var i kamp mot dåtidens borgerlighet som arbetarklassen organiserade sig, och det var partiet som blev den ideologiska och drivande kraften för också en facklig centralorganisation. Det är utifrån detta som frågan om kollektivanslutningen också skall ses. Under arbetarrörelsens uppsving i mitten av 1880-talet började man bilda landsomfattande fackförbund, för att på så sätt ta upp kampen för frioch rättigheter och att föra lönekamp. På tio år hade ett tjugotal sådana yrkesförbund formerats. De var dock ganska svaga, och i stället blev partiet ansvarigt och ledande i den ekonomiska kampen. Fram till den femte skandinaviska arbetarkongressen år 1897 var en av frågorna hur man skulle förbättra samarbetet mellan de fackliga och de politiska organisationerna. På denna kongress beslutades att man skulle försöka åstadkomma förbättringar, och man utsåg också en initiativkommitté för Sveriges samverkande fackförbund och fackföreningar, som skulle utröna möjligheterna att bilda en landsomfattande centralorganisation, något som alla också var ense om borde bildas. Den kanske hetaste diskussionen i initiativkommittén blev just frågan om relationerna till partiet. Flera då väl kända fackliga ledare i kommittén hävdade att fackföreningarna skulle ges full frihet. De skulle själva avgöra hur de ville — och om de ville — stödja partiet. Andra hävdade att de fackföreningar som ville ansluta sig till centralorganisationen skulle förbinda sig att inom två år inträda i partiet. I ett remissförfarande med detta som utgångspunkt var det dock bara två förbund som oreserverat gav sin anslutning till förslaget om tvångsanslutning. I januari 1898, efter remissomgången, beslutades om ett nytt stadgeutkast och att en allmän fackföreningskongress skulle inkallas. På kongressen, som ägde rum i augusti samma år, drevs beslutet igenom att de fackföreningar och förbund som ville ansluta sig till den nya landsorganisationen skulle förbinda sig att inom tre år också bli medlemmar i partiet. Beslutet stred mot vad den socialistiska rörelsens pionjärer i vårt land tidigare förfäktat.

På samma sätt hade Hjalmar Branting, enligt samma författare, i det bekanta Gävletalet om fackföreningarnas mål uttryckt att detta ”bör vara att omfatta ett yrkes såvitt möjligt alla arbetare på en ort.

Dessa diskussioner har gått i vågor, och ute i de fackliga lokalavdelningarna har det fattats beslut både om utträde och om inträde i det socialdemokratiska partiet, även om det f. n. förefaller vara mera utän inträden när det gäller kollektiva anslutningar. Det är emellertid viktigt att framhålla att detta är de fackliga avdelningarnas egen angelägenhet, så länge det socialdemokratiska partiet tillåter en sådan kollektiv anslutning. Förslaget om en lag mot kollektivanslutning av fackföreningar till politiskt parti, som de borgerliga partierna väckt, är i sig ett angrepp på organisationsfriheten. Det måste vara en organisation fritt att fatta sina egna beslut. Däremot berör frågan om kollektivanslutningen ett område av grundlagsstiftningen.

Här vill jag peka på det inkonsekventa i den borgerliga hållningen. De borgerliga partierna hävdar i grundlagssammanhang energiskt att demokratiska frioch rättigheter bara skall gälla ”gentemot det allmänna”. De vägrar acceptera att grundlagen skall ha något att göra med förhållanden mellan enskilda eller mellan enskilda och enskildas organisationer. Utifrån denna princip har de borgerliga och socialdemokraterna motverkat grundlagsskydd för demokratiska frioch rättigheter för de arbetande på arbetsplatserna. Enligt samma princip kan de demokratiska frioch rättigheterna beskäras även av ägare till privata s.k. allmänna platser, som t.ex. av köpmän ägda ”innetorg” eller affärsgator, där det är köpmännens organisation som avgör om tillstånd skall beviljas till allmänna möten etc. Den borgerliga principsynen är alltså att rättigheter definieras gentemot det allmänna. Ett undantag vill dock borgarna göra. De vill frångå sin princip när det gäller fackföreningarna. Då vill de se en lagstiftning som går in i fackföreningarnas inre angelägenheter för att trygga enskildas frioch rättigheter. Vi kan av detta dra bara en slutsats: Den borgerliga principen om att frioch rättigheter skall definieras endast gentemot det allmänna gäller bara i sammanhang som gynnar de borgerliga klassintressena. Man frångår lätt och kanske oreflekterat denna princip i en fråga där man kan tillfoga arbetarrörelsen skada. De borgerligas principer om frioch rättigheter är således klassbetingade. De slår vakt om en princip när det gäller skyddet av den egna klassen men frångår samma princip — även om det som de i dag förordar inte är någon grundlag, så berör det ju ändå samma princip — när det gäller arbetarrörelsens organisationer. Vi anser att man inte skall gå in med lagstiftning i enskilda organisationers beslut. Organisationernas inre angelägenheter är deras angelägenheter. Men vi är kritiska till kollektivanslutningen. Den strider mot sunda demokratiska principer. Fru talman! Jag måste också något beröra en del av det som Sven-Erik Nordin sade. Han gjorde en historisk utvikning som inte överensstämde med den historiska verklighet som vi från arbetarrörelsen själva har medverkat i. Bl. a. sade han att arbetarrörelsen ”pockat på” att få plats i partssammansatta domstolar.

Över 300 000 arbetare i det här landet var ute och demonstrerade emot kollektivavtalslagen och lagen om arbetsdomstol den dag då dessa lagar debatterades och beslutades i riksdagen. I Stockholm gick Per Albin Hansson i spetsen för demonstrationen. Fru talman! Vänsterpartiet kommunisterna har vid tidigare tillfällen då den här frågan behandlats i riksdagen gjort ett uttalande om vår uppfattning och om hur vi ser på den här frågan. Jag vill ta tillfället i akt att göra samma sak i år. Uttalandet återfinns också i reservationen: Det socialdemokratiska partiet tillämpar, genom att motta huvuddelen av sina medlemmar genom kollektiv anslutning, ett system för medlemsanslutning som strider mot demokratiska principer. Fackföreningarnas uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen.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 Att fackföreningsrörelsen i skilda lägen stöder politiska organisationer är både nödvändigt och riktigt, men det bör ske på basis av organisationens självständighet och på fackföreningsfolkets egna villkor. Enligt vår uppfattning är kollektivanslutning till politiskt parti i princip inte försvarbar.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

Det är beklagligt att det socialdemokratiska partiet inte respekterat riksdagens beslut och vidtagit åtgärder för att avskaffa kollektivanslutningen. Härigenom underlättas de borgerliga partiernas agerande, bl.a. för lagstiftning mot kollektiv anslutning. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 6.

Fru talman! Två frågor har berörts i det här sammanhanget, negativ föreningsrätt sammankopplad med kollektivanslutning till politiskt parti. Jag har förstått den hittills förda diskussionen på det sättet att intresset är störst att diskutera kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet. För att i någon mån strukturera den fortsatta debatten hade jag tänkt ge min synpunkt på förslaget om negativ föreningsrätt och de utredningskrav som föreligger i samband därmed. Att grundlagsfästa den negativa föreningsrätten har ju diskuterats många gånger här i riksdagen, det vill jag betona. I en gemensam reservation, nr 2 fogad till dagens betänkande, föreslår de borgerliga att en parlamentarisk utredning skall tillsättas. Utskottsmajoriteten har yrkat avslag på detta. Jag tycker att utskottsmajoriteten gör det på goda grunder. De bestämmelser som nu gäller för den negativa föreningsrätten är ju ganska nya. De fick sin nuvarande utformning på förslag av 1973 års frioch rättighetsutredning och gäller fr.o.m. januari 1977. Frioch rättighetsutredningen hade i sitt arbete funnit mycket starka skäl för att inte grundlagsfästa den negativa föreningsrätten. Inte minst var det civilrättsliga faktorer som låg bakom denna ståndpunkt. För att göra en lång historia kort skall jag bara säga att utredningen helt enkelt fann att det inte var praktiskt möjligt att låta rättighetsskyddet generellt avse också förhållandet mellan enskilda inbördes. Utredningen hade mycket starka argument för detta ställningstagande. I proposition 1975/76:209 slogs fast att det räckte med vanlig lag att skydda medborgarnas rättigheter mot angrepp från andra enskilda. Det blev också riksdagens beslut. Vi kan från utskottsmajoritetens sida inte finna något som helst skäl för att nu tillsätta en parlamentarisk utredning i frågan. Jag yrkar avslag på reservation 2 i konstitutionsutskottets betänkande 8. Fru talman! Nu återgår jag till den rena kollektivanslutningsdiskussionen. Kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet har ju blivit ett hett och kärt diskussionsämne här i riksdagen. Såvitt jag har kunnat finna togs frågan upp första gången i en motion redan 1934. Det har närmast blivit en tradition att varje år diskutera medlemsanslutningen till det socialdemokratiska partiet. För mindre än ett år sedan, då frågan senast diskuterades, beslutade riksdagen med röstsiffrorna 150 mot 84 att avvisa moderaternas krav på en lagstiftning mot kollektivanslutning. Det fanns alltså, när riksdagen tog ställning i denna fråga för mindre än ett år sedan, en överväldigande majoritet mot en lagstiftning på området. Det har förts, framför allt i högertidningarna, en rasande debatt, som Hans Nyhage försökte fortsätta här i dag genom att ta upp detta att LO:s ordförande inte behagade komma när konstitutionsutskottet kallade. Stig Malm hade säkert mycket goda skäl för att inte komma. Jag behöver i och för sig inte försvara Stig Malm — han gör det säkert mycket bättre själv. Men jag vill bara stillsamt erinra om att Stig Malm faktiskt är i sin fulla rätt att tacka nej till utskottets inbjudan. Eller tänker man måhända lagstifta också på detta område? På sätt och vis kan jag förstå Stig Malm. Om man ser på kollektivanslutningsfrågan rent historiskt, finner man, precis som Tommy Franzén här påpekade, att LO egentligen lämnade frågan redan 1909. Fram till dess hade LO som uppgift att försöka förmå fackföreningarna att ansluta sig till det socialdemokratiska partiet. Det är alltså 74 år sedan som LO, genom ett kongressbeslut 1909, lämnade denna uppgift. Det framgår klart i stadgarna att man inte längre skulle vara bunden av den typen av verksamhet. Men jag tror också att det är rätt viktigt att påpeka att det vid den senaste LO-kongressen år 1981 slogs fast återigen — för vilken gång i ordningen vet jag inte — att kollektivanslutningen är en lokal angelägenhet för de lokala fackliga organisationerna. LO-kongressen ansåg således att LO inte hade någonting med detta att skaffa. Det måste väl också vara ett fullgott skäl för LO-ordföranden att inte hörsamma en sådan här inbjudan. Dessutom vill jag påminna om Bo Toressons besök i konstitutionsutskottet och de frågor som där ställdes, bl.a. beträffande på vilket sätt LO skulle vara inblandad i det utredningsarbete som pågår inom partiet om anslutningsformerna. Bo Toresson sade ju inför utskottet att partiet inte hade några kontakter med LO när det gäller kollektivanslutningsfrågan. Så nog hade LO-ordföranden ganska starka sakliga skäl, herr Nyhage, för att tacka nej till utskottets inbjudan. Sedan kan man naturligtvis diskutera hur man skall göra — om man alltid skall tacka ja till de inbjudningar man får. Det kan man måhända tycka. Jag tycker t.ex. att det hade sett snyggt ut om Svenska arbetsgivareföreningen hade tackat ja till den inbjudan som den svenska regeringen sände till Arbetsgivareföreningen för att få diskutera svensk ekonomi — en diskussion som man uteblev ifrån. Det kan vi alltså ha synpunkter på i olika sammanhang. Men jag vill klart understryka att om man ser på sakskälen i det här fallet, så hade Stig Malm faktiskt sakliga skäl för att tacka nej till utskottets inbjudan. Jag har, fru talman, gått igenom allt som sagts i riksdagen under de senaste elva åren om formerna för anslutning till det socialdemokratiska partiet. Det är på många sätt en mycket bedrövlig läsning. Genomgången visar nämligen att de borgerliga ledamöterna inte förstår någonting av den värdegemenskap som finns inom svensk arbetarrörelse. Denna bristande kunskap är sannolikt den huvudsakliga förklaringen till att de borgerliga alltid kommer fel i debatten om formerna för anslutning till vårt parti. Att tro att man kan lagstifta bort samhörigheten inom svensk arbetarrörelse är i högsta grad ett uttryck för politisk naivitet. Resultatet blir ju i stället det motsatta. Borgerlighetens allt vildsintare attacker mot fackföreningsrörelsen och dess demokratiska rörelsefrihet svetsar bara den demokratiska arbetarrörelsen allt hårdare samman. Vi socialdemokrater har aldrig ens tänkt tanken att det skulle vara möjligt att lagstadga bort den värdegemenskap som finns mellan borgerligheten, Svenska arbetsgivareföreningen och storfinansen. Vi slår vakt om föreningsfriheten. Ni är beredda att genom lagstiftning nagga denna demokratins hörnpelare i kanten bara för att komma åt fackföreningsrörelsen. Att kommunisterna enligt min uppfattning hamnar litet snett i diskussionen om anslutningsformerna till det socialdemokratiska partiet har också sin givna förklaring. Jag tror att det beror på deras vana att hemfalla åt doktrinär leninism. De är ju skolade till det. Dessutom föreligger obestridligen hos vpk ett visst främlingskap för de värderingar som finns inom den demokratiska arbetarrörelsen. Jag tror att vpk aldrig helt kommer att kunna frigöra sig från detta främlingskap, för då skulle vpk inte längre vara ett kommunistiskt parti. Innan jag fortsätter vill jag gärna säga att Tommy Franzén i talarstolen rörande borgerligheten framförde många tankar och synpunkter, som jag helt delar. Samhörigheten mellan fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet är ideologiskt betingad. Det skall man komma ihåg. Den växte fram som en historisk nödvändighet under 1800-talets slut. Man insåg tidigt att de grundläggande målen frihet, jämlikhet och broderskap inte kunde förverkligas enbart genom facklig kamp. Den politiska kampen framstod som minst lika nödvändig för att förverkliga de grundläggande idealen om ett rättvisare samhälle. Jag tror att det var Wigforss som en gång sade: Hade partiet inte funnits, hade fackföreningsrörelsen varit tvungen att uppfinna det. Man får således aldrig glömma bort, när man diskuterar samarbetet mellan fackföreningsrörelsen och socialdemokratin, att det är folket ute i de fackliga organisationerna som grundat det socialdemokratiska partiet för att också politiskt kunna företräda sina medlemmars intressen. Innan Landsorganisationen bildades 1898 var, precis som Tommy Franzén sade, det socialdemokratiska partiet också central organisation för fackföreningarna. Politiskt står det socialdemokratiska partiet för precis samma grundläggande värderingar som fackföreningsrörelsen står för i den fackliga kampen. För de lokala fackliga organisationerna framstår därför den organisatoriska knytningen till det socialdemokratiska partiet som helt naturlig och i högsta grad förenlig med deras syfte att bäst tillvarata viktiga medlemsintressen. Jag vill tillägga, fru talman, att det är deras självklara demokratiska rättighet att få göra detta. När vpk i sin reservation antyder att samarbetet med socialdemokraterna hämmar fackets aktionsförmåga, känner faktiskt fackföreningsfolket inte igen situationen. Den praktiska verkligheten har ju visat att det är precis tvärtom. Samarbete har ökat aktionsförmågan. Som jag redan nämnt beslutade riksdagen för mindre än ett år sedan, med stor röstövervikt, att avslå moderaternas krav på lagstiftning mot såväl direkt som indirekt kollektivanslutning. Det var då fråga om en omedelbar lagbeställning. Moderaterna stod ensamma för denna ståndpunkt för mindre än ett år sedan. I det betänkande som vi behandlar i dag, där moderaterna i en reservation skriver sig samman med centern och folkpartiet — eller måhända är det tvärtom, vad vet jag — kräver man en särskild parlamentariskt förankrad utredning. Vad betyder nu detta? Varför har moderaterna, som jag uppfattat det, retirerat från sina tidigare militanta krav på lagstiftning utan föregående utredning? Har moderaterna övergivit kravet på lagstiftning mot s.k. indirekt kollektivanslutning? Eller har moderaterna måhända upptäckt att en lagstiftning mot kollektivanslutning äventyrar föreningsfriheten? Men samtidigt som moderaterna tar ett steg tillbaka, så går ju centerpartiet — och kanske även folkpartiet — ett steg framåt och hojtar litet högre än tidigare om utredning och åtföljande lagstiftning. Hur skall det tolkas? Skall det tolkas så att en borgerlig majoritet i riksdagen villkorslöst kommer att lagstifta mot kollektivanslutning? Skall det betänkande som nu ligger på riksdagens bord tolkas på det sättet att en eventuell borgerlig riksdagsmajoritet inte kommer att vila på hanen utan handla snabbt som ögat? Sven-Erik Nordin sade ju att det inte var något problem att utreda den här situationen. Men jag tycker att så som reservationen är utformad, är reservanterna skyldiga mig ett svar på den fråga som jag rest. Jag anser att centern och folkpartiet skall ge ett bestämt besked på den här punkten, om de är beredda att lägga fram förslag om en lagstiftning mot direkt och indirekt kollektivanslutning. Som reservationen är skriven, är det ju dags att sluta upp med att hymla. Det är bättre att tala ur skägget på den här punkten. Jag skulle vilja komma tillbaka ett ögonblick till herr Nyhages inlägg. Hela hans anförande genomsyrades av okvädingsord mot fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet. Han sade vid flera tillfällen att det här med anslutningsformerna skulle vara en skamfläck på den svenska demokratin. Jag vill gärna till herr Nyhage säga, att moderaterna borde akta sig för att anklaga svensk arbetarrörelse för att vara odemokratisk. Man skall inte, herr Nyhage, kasta sten när man sitter i glashus. Det moderata partiets historia är inte så särskilt glansfull när det gäller demokratifrågor. Den politiska demokratin, för att ta ett exempel, genomfördes som bekant i hård kamp mot dåtidens högerkrafter. Den demokratiska processen på det sociala området har också fått föras i kamp mot högerkrafterna i Sverige. Och man brukar säga att historien upprepar sig. Nu gäller kampen den ekonomiska demokratin. Vi vet ju vad den kampen hittills har inneburit. Vi vet väl också vad som kommer att hända om mindre än en månad här i kammaren, när frågan om löntagarfonderna skall behandlas. Då kommer mönstret tillbaka. Då kommer Hans Nyhages partivänner på nytt att slå vakt om storfinansens privilegier. Er kamp för demokratin kommer sannolikt inte heller att bli glansfullare när det gäller den ekonomiska demokratin. Och inte — det vill jag understryka, fru talman — blir moderaternas demokratiska historia glansfullare av att man nu vill beskära föreningsfriheten och rätten för fackliga och politiska partier att själva bestämma i sina inre angelägenheter. Det finns inom LO-området drygt två miljoner medlemmar. Av dessa är en tredjedel kollektivt anslutna. Två tredjedelar står utanför kollektivanslutningen. I det här sammanhanget skulle jag gärna vilja beröra den undersökning som Sven-Erik Nordin talade om och som visade att två av tre svenskar tyckte illa om kollektivanslutning. Det kanske inte är rätt tillfälle att i dag föra någon djupsinnigare diskussion om den undersökningen, Sven-Erik Nordin, men jag tror att man skall vara litet försiktig med att dra alltför snara slutsatser. Jag tror nämligen — det är min högst personliga uppfattning — att det är svårt att göra en undersökning i en sådan här fråga. Som jag nyss nämnde är 700 000 människor kollektivanslutna. Jag tror att det är svårt för människor som står utanför kollektivanslutningen och som inte känner till dess reella innebörd och vad den syftar till att på ett riktigt sätt medverka i en sådan undersökning. En undersökning som den som Sven-Erik Nordin hänvisade till är, tror jag, ganska meningslös; i varje fall är det inte möjligt att dra några alltför långtgående slutsatser av den. Men vad jag ville säga i anslutning till den undersökningen var att vi naturligtvis samarbetar, fackligt och politiskt, också med de två tredjedelar som inte omfattas av kollektivanslutningen men på ett annat sätt. Vi för en ständig diskussion med dem om hur samarbetet mellan det socialdemokratiska partiet och facket skall fördjupas. Jag vill understryka detta, därför att det arbete som nu utförs och som vår partikongress 1984 skall ta ställning till inte bara innefattar formen kollektivanslutning utan även samverkan i andra former. På en punkt råder det emellertid fullständig enighet inom arbetarrörelsen, och det är om att de lokala fackföreningarna själva skall bestämma över sina angelägenheter. Det är ingenting som de borgerliga partierna skall lagstifta om i riksdagen. Frågan om samverkansformerna, och däri inkluderas kollektivanslutningen, är — det vill jag understryka, fru talman — en angelägenhet för fackföreningarna lokalt att besluta om. Ett förbud för de lokala fackföreningarna att fatta beslut om anslutning till ett politiskt parti skulle därför vara ett kraftigt ingrepp i den fackliga demokratin, som absolut inte hör hemma i ett samhälle av vår typ. Ett sådant ingrepp skulle allvarligt begränsa föreningsfriheten och stå i strid med regeringsformen. I regeringsformen finns en regel till skydd för föreningsfriheten, för fackföreningarnas och de politiska partiernas frihet att genom i demokratisk ordning fattade majoritetsbeslut bestämma om sina egna inre angelägenheter. Frågan om kollektivanslutning är en del av denna frihet. Kollektivanslutningen är helt och hållet en lokal fråga. Det är medlemmarna i de lokala fackliga organisationerna som självständigt tar initiativ och beslutar om anslutning till arbetarekommunen. Några krav eller direktiv om anslutning ges inte, varken från fackförbund, från LO eller från det socialdemokratiska partiet. Ett förslag om kollektivanslutning föregås av en omfattande behandling i mötesverksamheten och genom skriftlig information. När man är ansluten tas frågan om kollektivanslutningen upp till diskussion minst en gång varje år. Kollektivanslutningen omprövas också, om någon så begär. När beslut fattas om kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet föreligger det alltid möjlighet till reservation. En enskild medlem, som av olika skäl inte ställer sig bakom beslutet, har rätt att stå helt utanför kollektivanslutningen. Den som reserverar sig behöver inte ange något skäl för sitt ställningstagande. Den enskilde reservanten röjer heller på intet sätt sin politiska hemvist. Det sistnämnda vill jag särskilt understryka. Reservation kan inlämnas när som helst och gäller naturligtvis utan tidsgräns. Till sist, fru talman, vill jag säga att vi socialdemokrater är stolta över den värdegemenskap som finns inom arbetarrörelsen, och den kommer vi att slå vakt om, omhulda och ständigt försöka fördjupa. Man väljer själv sina vänner, brukar det heta. Ni på den borgerliga kanten har valt era. Ni har valt att utveckla och fördjupa er värdegemenskap med arbetsgivarorganisationerna och storfinansen. Det är er sak. En sak kan jag emellertid lova er på stående fot: Hur ni än organiserar ert samarbete med era vänner, så kommer vi aldrig att med uttalanden i riksdagen eller att med lagstiftning försöka lägga hinder i vägen för ert inre arbete och kränka föreningsfriheten. Vårt partis demokratiska traditioner är en garanti för detta.

Fru talman! Beträffande den negativa föreningsrätten vill jag bara säga att det finns tillräckligt många exempel på hur föreningstillhörigheten har missbrukats för att starka grunder skall finnas för att ordentligt utreda frågan i enlighet med vad vi reservanter har anfört till betänkandet. Stig Malm kom inte till konstitutionsutskottet därför att han hade rätt att tacka nej, säger Kurt Ove Johansson. Stig Malm kan förvisso inte tvingas till konstitutionsutskottet, men det är likväl mycket anmärkningsvärt att en person i hans ställning vägrar att åtlyda en kallelse från konstitutionsutskottet. Det är också närmast häpnadsväckande att Kurt Ove Johansson här försöker förneka det mycket nära sambandet mellan LO, dess ledning och de lokala fackliga organisationerna. Enligt kongressbeslut skall LO inte befatta sig med frågan om kollektivanslutningen, hävdar Kurt Ove Johansson. Nu har emellertid Stig Malm i andra sammanhang inte tvekat att framföra en mening i frågan. Även andra inom LO-ledningen har deklarerat sin ståndpunkt. Det är anmärkningsvärt att inte Stig Malm har omdöme nog att komma till konstitutionsutskottet och där redogöra för sin inställning samt LO:s synsätt. Tvångsanslutning av enskild person till politiskt parti har ingenting med föreningsfrihet att göra, Kurt Ove Johansson. Glöm inte grundlagens definition, att föreningsfrihet är frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften. Vilken frihet har den enskilde därvidlag när han kollektivansluts till det socialdemokratiska partiet? Det är just därför att socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen inte vill respektera uttalande efter uttalande från Sveriges riksdag om att upphöra med kollektivanslutningen som vi måste tillgripa tvångsåtgärder i sammanhanget. Vi moderater står oförändrat kvar bakom kravet på lagstiftning mot kollektivanslutning, eftersom socialdemokraterna inte respekterar riksdagens ställningstagande. I vilken form den rättsliga regleringen skall genomföras bör enligt vår mening utredas. Kollektivanslutningen är odemokratisk. Därför kritiserar vi den i likhet med vad en majoritet av svenska folket har gjort under en lång följd av år. Reservationsrätten ändrar ingenting i detta hänseende. Om Kurt Ove Johansson föreställer sig att löntagarfonder medför ekonomisk demokrati eller ökat inflytande för den enskilde löntagaren, har han hamnat fullkomligt snett. Även i den frågan tillhör jag en klar majoritet av svenska folket. Socialdemokraternas nonchalerande av folkviljan har inte särskilt mycket med demokrati att göra.

Fru talman! Jag lyssnade med stor uppmärksamhet på Kurt Ove Johanssons långa anförande. Jag måste notera att han ingenting lärt och ingenting glömt. Han har inte glömt att upprepa det slitna socialdemokratiska argumentet att det här är fråga om en organisations rättigheter mot andra organisationer. Han har ingenting lärt ens av vad som hände för ett år sedan. Den historieskrivning som Kurt Ove Johansson gjorde om kollektivanslutningsdebatten och beslutet i fjol är helt fel. Det är riktigt att kammaren avvisade ett moderat krav på att den socialdemokratiska regeringen skulle få i uppdrag att framlägga förslag om en lag, som skulle förbjuda kollektivanslutning. Men det är inte hela sanningen. Kurt Ove Johansson förtiger att kammaren först slog ut en centerreservation, som krävde tillsättande av en utredning, vilken skulle lägga fram ett förslag till lag mot kollektivanslutning. Reservationen var grundad på en centermotion, som jag själv hade väckt. Vi hade då samma yrkande som de tre icke-socialistiska partierna lägger fram här i dag. Ändå påstår Kurt Ove Johansson att det här har skett en åsiktsförändring från centerpartiets sida. Men vi står på precis samma ställe med samma krav som vi hade för ett år sedan. Vi vet ju att socialdemokraterna inte lyder riksdagens uttalanden. Vi vet också att en socialdemokratisk regering aldrig skulle förmå sig till att lägga fram förslag om en lag mot kollektivanslutning. Läs snabbprotokollet från den 9 december 1982, Kurt Ove Johansson, och prata därefter. Vidare har Kurt Ove Johansson inte lärt sig att debatten handlar om den enskildes rätt och integritet mot sådana storheter som Arbetsgivareförening en och LO. Det är detta diskussionen gäller. Men Kurt Ove Johansson antingen inte kan eller också inte vill diskutera sakfrågan: den enskildes personliga integritet. Varför har Kurt Ove Johansson inte ett enda ord att säga till den enskilda människans favör? Varför talar han bara om kollektivet? Har Kurt Ove Johansson möjligen läst vad tidningen Pravda i Moskva skriver? Den säger att ”den enskildes personliga integritet är ett kapitalistiskt påfund”. Svara på mina frågor! Kurt Ove Johansson.

Fru talman! När riksdagen förra året tog ställning, var folkpartiet liksom tidigare mot kollektivanslutning och för en utredning om lagreglering. Formuleringarna var den gången olika, och varje parti — vi tillsammans med centern — tog ställning i voteringarna. Med nuvarande läge i den svenska riksdagen måste resultatet av en förberedande votering ses såsom en markering av var de olika partierna står. I år har de tre icke-socialistiska partierna en gemensam reservation, och det är bra och tydligen också nödvändigt för att få bort kollektivanslutningen. Kurt Ove Johansson har, som tidigare sagts, ingenting lärt och ingenting förstått i den här frågan. Den gäller ju det socialdemokratiska partiets förhållande till enskilda människor. Vi kan lämna fackföreningarna för en stund och i stället tala om det socialdemokratiska partiet och den enskilda människan. Vad är det för fel, Kurt Ove Johansson, att en person själv skall få avgöra om han vill tillhöra ett politiskt parti? Ta exemplet med den folkpartistiske förtroendemannen i Skåne, som var kollektivansluten samtidigt som han var förtroendevald för vårt parti. Efter många krokiga turer uteslöts han från det socialdemokratiska partiet. Ännu mer graverande är dock t.ex. fallet med ett sjukvårdsbiträde som jag känner till. Hon är folkpartist och dessutom kollektivansluten. Den personen vill emellertid ha sin politiska tillhörighet för sig själv. Hennes enda möjlighet att komma ut ur det socialdemokratiska partiet är att reservera sig och därmed göra ett politiskt ställningstagande. Kurt Ove Johansson, är detta rimligt i ett demokratiskt samhälle?

Fru talman! Jag måste säga att Kurt Ove Johanssons sätt att argumentera nästan låter litet väl monopolistiskt. Han står här och talar som om han och socialdemokratin hade något monopol på fackföreningsrörelsen. När han säger att vpk känner ett visst främlingskap inför fackföreningsrörelsen tror jag att han ändå är ute på villovägar. Utan tvivel är vi lika väl involverade i fackföreningsrörelsen som de socialdemokratiska medlemmarna, bara med den skillnaden att vi inte har ett kollektivt medlemskap att falla tillbaka på. Dessutom vill jag påstå att den socialdemokratiska traditionen att kollektivt ansluta fackliga medlemmar till partiet är en dålig tradition. Den svenska socialdemokratin är också rätt ensam om denna tradition, om man jämför med andra partier ute i världen. Jag måste också rätta Kurt Ove Johansson i hans historieskrivning; det är tydligt att man inte bara behöver rätta borgerligheten i det här sammanhanget. Han sade att det var 1909 års LO-kongress som fattade beslut om att ta bort tvångsanslutningen. Det var förvisso icke så, och det var inte heller någon kongress 1909. Det var 1900 års LO-kongress som med röstsiffrorna 103 mot 73 beslutade att ta bort den dåvarande tvingande kollektivanslutningen. I stället antog man med röstsiffrorna 79 mot 64 ett förslag som hade utformats av Hjalmar Branting och som gäller än i dag. Det var alltså redan år 1900, två år efter den första kongressen. Med utgångspunkt i Kurt Ove Johanssons angrepp mot oss måste jag fråga, om han anser att det var en majoritet av leninister på 1900 års LO-kongress. Vidare menar Kurt Ove Johansson att fackföreningsfolket inte känner igen sig när vi säger att man begränsar aktionsförmågan genom att ha kollektivanslutningen. Jag skulle vilja påstå att det gör man säkert. Vi behöver bara — för att ta ett exempel — titta på årets avtalsrörelse, där kopplingen till det parti som finansministern tillhör skapar utgångspunkten att man också måste ha lägre lönekrav för den kommande perioden.

Fru talman! Vad jag närmast syftade på när jag pratade om leninismen var det förhållandet att arbetarpartiet i Norge uteslöts ur Komintern därför att man vägrade att avskaffa kollektivanslutningen. Vilket var då skälet? Jo, skälet var att Lenin var motståndare till kollektivanslutning. Han ansåg att den var orimlig. Han menade att man skulle ha ett elitparti. Men vi vill som bekant inte vara ett elitparti, och därför är vårt sätt att ansluta medlemmar i högsta grad förenligt med kollektivanslutningen. Vad jag har velat föra i bevis här är att det faktum att kommunisterna är motståndare till kollektivanslutning kan ha sin historiska grund i leninismens tankegångar i de här sammanhangen. Sedan har de borgerliga försökt göra gällande — om jag har förstått det rätt —- att det skulle råda någon skillnad mellan att slåss för föreningsfriheten och för den enskildes integritet. Jag uppfattar det faktiskt inte på det sättet. Jag uppfattar mig som en förkämpe för den enskildes rätt när jag slåss för föreningsfriheten. Man skall ju som enskild också ha rätt att i fackliga organisationer fatta gemensamma beslut, utan att någon stat genom någon lag lägger hinder i vägen. Jag tror alltså att en lagstiftning av det slag som nu föreslås av de borgerliga partierna skulle vara väldigt farlig utifrån föreningsrättsliga synpunkter, och den skulle framför allt vara mycket olycklig. Dels skulle ju riksdagen inskränka den lokala fackliga organisationens rätt att fatta beslut i inre angelägenheter, dels skulle ett sådant beslut vara liktydigt med att riksdagen går in och ändrar i ett partis stadgar. Inser ni inte själva vilken farlig väg ni beträder? Inser ni inte att detta är en kränkning av föreningsrätten? Kollektivanslutningen är ingen främmande fågel i vårt demokratiska system. Den samarbetsformen har funnits länge. Däremot skulle en lagstiftning mot kollektivanslutning vara ett djupt ingrepp i den svenska demokratin.

Fru talman! Jag vill fråga Kurt Ove Johansson: Hur respekteras den enskildes integritet, när han mot sin vilja ansluts till det socialdemokratiska partiet och tvingas reservera sig om han vill slippa vara med i partiet? Vilket skydd innebär detta för den enskildes integritet? Kurt Ove Johansson anser det vara farligt att slå in på lagstiftningsvägen när det gäller föreningsrätten. Men det finns ett utomordentligt enkelt sätt för Kurt Ove Johansson och hans meningsfränder att slippa denna lagstiftning, och det är att det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen respekterar vad Sveriges riksdag och en majoritet av svenska folket har sagt under en lång följd av år, nämligen att kollektivanslutningen bör upphöra. Respektera detta, Kurt Ove Johansson, så löser det problemen med lagstiftning! Låt mig, fru talman, slutligen säga att vi i högsta grad respekterar de fackliga organisationerna när de fullgör de uppgifter för vilka de finns till och som de är satta att sköta. När de däremot tvingar enskilda människor att tillhöra det socialdemokratiska partiet handlar de fel. Då kritiserar vi med rätta, och vi har i det hänseendet en klar majoritet av svenska folket bakom OSS.

Fru talman! Jag skall göra ett litet försök att få Kurt Ove Johansson att starta resonemanget från samma plattform som jag.

Svara på den frågan! Det är nämligen helt avgörande för om vi skall kunna få en debatt som är analyserande och som ger något för dem som eventuellt lyssnar. Det vore bra om vi kunde få ett besked för framtiden. Fly inte från verkligheten, Kurt Ove Johansson! Kurt Ove Johansson vill inte diskutera den här åberopade seriösa undersökningen. Jag förstår det. Kurt Ove Johansson flyr från denna undersökning på samma sätt som han flyr från dystra SIFO-siffror. Snälla Kurt Ove Johansson, lägg av den där översåteattityden! Lägg er inte i detta! säger Kurt Ove Johansson. Han fortsätter: Det här bestämmer vi; detta är vårt bord. Det är sådant som skapar politikerförakt. Man lyssnar inte på den enskilde, på den i många avseenden svage medborgaren. Det är den svages rätt som vi slår vakt om i vår reservation. Vi blir kanske tvungna att återkomma i detta ärende flera år, men var förvissad om en sak: den här frågan skall lösas till den enskilda människans förmån.

Fru talman! Kurt Ove Johansson ställde en fråga i sitt inlägg som jag inte riktigt förstod. Han sade: Gäller det ställningstagande som ni i dag gör i reservationer även om ni skulle komma i majoritet? Det tycker jag är en mycket egendomlig frågeställning. Jag har i och för sig inte varit så länge här i riksdagen, men jag har förutsatt att de ställningstaganden som man gör i opposition också skall gälla när man är i majoritet. Har socialdemokraterna en annan syn på just den frågan? Jag är medveten om att det finns problem med den negativa föreningsrätten, men från liberal synpunkt är det självklart att en person som inte vill tillhöra en organisation inte skall kunna tvingas till detta. Jag konstaterar slutligen att vi ännu inte har fått svar på kärnfrågan: Är det rimligt att en person mot sin vilja kan anslutas till ett politiskt parti?

Fru talman! Av Kurt Ove Johanssons försvarstal förefaller det som om den facklig-politiska samverkan bara skulle vara betingad av en fackförenings kollektiva medlemskap i det socialdemokratiska partiet. Det är ett mycket dåligt argument, och visar framför allt en mycket dålig hörsamhet och samverkan. Fackets kamp måste vara att föra sina medlemmars kamp, och den får inte hämmas av några som helst partiegoistiska hänsyn, för då har den förfelats. Det vore därför illa om socialdemokraterna inte skulle kunna tänka sig att samverka med en fackförening som inte var medlem i partiet. Sedan till frågan om leninismen. Kurt Ove Johansson är, såväl som många andra socialdemokrater, fullständigt ute på villovägar när han tolkar leninismen och leninismens principer om elitpartier på det sätt som han gör. Den svenska historieskrivning han tidigare gjort har fått rättas, och det skulle också behöva göras när det gäller frågan om de ideologiska utgångspunkterna för Lenin. Det skulle tyvärr bli alltför omfattande, och det medger inte tiden. Jag kan emellertid mycket kort säga att de människor som söker sig till det parti som de vill medverka i, som också vill störta kapitalismen och bygga upp socialismen, måste ha en viss medvetenhet om det kapitalistiska systemets förfall. Axel Danielsson, som jag talade om i mitt första inlägg, uttryckte också detta, men kanske på ett annat sätt. Jag skall återigen citera honom: ”Fackföreningarna skall leda kampen för arbetarklassens dagskrav och följaktligen omfatta alla arbetare, medan partiet ställer betydligt mera långsiktiga uppgifter och därför omfattar arbetarklassens mest avancerade och klassmedvetna element.” Jag vet inte om Kurt Ove Johansson nu kommer att gå upp och påstå att Axel Danielsson var leninist — det återstår att se, eftersom han har en replik kvar. Slutligen vill jag bara poängtera att den argumentationsteknik som Kurt Ove Johansson använder här knappast underlättar någon samverkan inom arbetarrörelsen.

Fru talman! Jag har kommit in i en konstig träta med Tommy Franzén om vilket årtal LO höll sin kongress och dylika ting. Tiden tillåter inte att jag skojar särskilt mycket om det. Men Franzén verkar så irriterad, att jag skulle vilja säga med Alf Henrikson: Retar du upp dig på ting som är små, så är de väl inte större än så. Sedan skulle jag vilja återkomma till Nyhage. Nu kom äntligen det som vi har hört så många gånger, nämligen att det är bra så länge facket håller sig till vad facket skall göra. Då kan även Nyhage vara med. Men om facket gör någonting som Nyhage inte tycker om, då gör facket någonting som facket inte skall hålla på med. Detta resonemang kan jag aldrig acceptera. Jag har hört det från andra moderater också. Det är facket som avgör vad man tycker är bra för sina medlemmar när man skall tillvarata sina medlemmars intressen på det ekonomiska, sociala och kulturella området. Det skall varken jag eller Nyhage sitta här i riksdagen och bestämma — det skall fackföreningsrörelsen själv bestämma. Nordin säger att jag inte har velat diskutera det han kallar seriös undersökning. Jag tillbakavisar det, därför att jag var inne på den frågan, bl.a. i min inledning. Vad jag sade var att jag tror att en sådan diskussion inte kan bli särskilt meningsfull, eftersom undersökningen som sådan ju har omfattat människor som knappast kan ha så stor erfarenhet av kollektivanslutningen. Därför ifrågasatte jag om resultatet av den verkligen var så seriöst som Sven-Erik Nordin har försökt göra gällande. Lars Ernestam frågade: Skall en person mot sin vilja kunna bli ansluten till ett politiskt parti? Jag har aldrig hävdat detta. Vi har reservationsrätten, för att man skall hindra en sådan utveckling. Jag vill understryka — lamporna blinkar här och min taletid är snart slut — att vi faktiskt kan gå tillbaka till tidigare riksdagsprotokoll och klara ut sådana saker som att det inte avslöjas vilket politiskt parti en person tillhör, om personen i fråga använder sig av reservationsrätten. Jag hänvisar bl.a. till Arne Geijers anförande på den punkten här i kammaren.

Fru talman! Jag måste börja med att bemöta Kurt Ove Johansson på ett par punkter. Han säger i sin sista replik att ingen skall anslutas kollektivt till det socialdemokratiska partiet mot sin vilja. Men Kurt Ove Johansson vet mycket väl att det är många fackligt anslutna som blir kollektivanslutna av sin fackavdelning och som inte har en aning om det förrän flera år efteråt, de kanske aldrig får reda på det. De blir alltså anslutna mot sin vilja. Kollektivanslutningen är ett kärt debattämne, sade Kurt Ove Johansson. Nej, det är det inte alls. Det är ett dystert och beklagligt debattämne. Det är dystert att vi måste ta upp den här frågan år efter år. Men det behöver vi inte göra om socialdemokraterna avskaffar kollektivanslutningen och slutar med att på det här viset trampa på enskilda människor när det gäller politisk tillhörighet. Kurt Ove Johansson sade att det förekommit okvädinsord från den borgerliga sidan. I samma anförande talade han om att borgerligheten har bristande kunskap, inte förstår någonting, är naiv, gör vildsinta attacker, osv. Han slutar med att säga att man inte skall kasta sten när man sitter i glashus. Det sista instämmer jag i. Kurt Ove Johansson talar som om det socialdemokratiska partiet vore det enda partiet i Sverige — man får den uppfattningen. Jag vill då upplysa om att det enligt de senaste opinionsundersökningar som har gjorts har visat sig att var sjunde LO-ansluten är beredd att rösta på moderaterna. Dessutom har vi alla centerpartister, alla folkpartister, alla vpk-are och alla som röstar på andra partier. Jag tycker att Kurt Ove Johansson borde vara litet mer ödmjuk i framtoningen. Kollektivanslutningen av fackföreningsmedlemmar till det socialdemokratiska partiet påbörjades redan i slutet av 1800-talet. Den var till en början tvingande, vilket har sagts här tidigare, så att ingen kunde tillhöra en fackförening som var ansluten till LO utan att vara kollektivansluten till socialdemokraterna. På den tiden hade kollektivanslutningen olika syften. Dels utnyttjades den helt uppenbart av socialdemokraterna för att man skulle få övertag över de tidigare mycket starka liberalerna inom fackföreningarna, dels för att få styrka att kunna kväsa de olika splittringstendenser som fanns på socialisternas vänsterkant. Redan på den tiden utnyttjades alltså fackföreningsmedlemmar för politiska syften. Men det starkaste skälet för kollektivanslutningen på den tiden var trots allt att kunna få styrka nog att kunna ändra på orättvisor och förtryck gentemot de stora folkgrupper som ännu saknade många av de rättigheter som vi i dag anser självklara. Hjalmar Branting uttryckte frågan så, att kollektivanslutningen var ett tvång till frihet, ett tvång som kunde upphöra när arbetarna fått rösträtt och föreningsrätt. I mitten av 1930-talet infördes så föreningsrätten, rätten att tillhöra förening och organisation. Då var skälen för att behålla kollektivanslutningen borta enligt den definition som Hjalmar Branting gav. Detta ”tvång till frihet” kunde alltså då upphöra. Men så skedde inte. Socialdemokraterna behöll kollektivanslutningen. De hade funnit att det var ett bra sätt att skaffa partiet medlemmar och framför allt pengar. Socialdemokraterna, som från början kämpade för att arbetarna skulle få sitt människovärde, få rösträtt och föreningsrätt, övergick fr.o.m. den tiden till att överta den forna överhetens förmynderi över arbetarna. Steg för steg blir detta förmynderi allt tydligare. Det gäller ibland relativt små frågor — hur man skall förvalta sina semesterpengar, var man skall ha sina försäkringar, var man får arbeta, vem man får arbeta hos osv. Helt nyligen blev en facklig förtroendeman, som jag känner mycket väl, inom sitt LO-förbund av en ombudsman tillsagd att sluta skriva insändare i tidningen. Bakgrunden var att denne facklige styrelseledamot var moderat och inte stack under stol med det. Men skriva positivt om moderaterna skulle han inte få göra enligt ombudsmannen. Förr i tiden hade arbetarna förmyndare i form av arbetsgivare eller andra makthavare, som i kraft av sin ställning eller sina pengar förtryckte den enskildes rätt att påverka sin situation. Socialdemokraterna har mer och mer övertagit den förmyndarrollen över den enskilde. Det kommer till uttryck i många sammanhang, inte minst i den pågående debatten om löntagarfonder, där det är fråga om att öka den socialistiska makten på den enskilde löntagarens bekostnad. Ännu mer öppet framstår denna förmyndarroll när det gäller kollektivanslutningen och när det gäller den negativa föreningsrätten, som också behandlas här i dag. I fråga om föreningsrätten gällde striden i grunden den lagliga rätten för arbetarna att få tillhöra en facklig organisation. När nu kravet ställs att löntagarna även skall ha laglig rätt att gå ur eller stå utanför en facklig organisation, om de vill göra det, motsätter sig socialdemokraterna detta. Det parti som kämpade för friheten att tillhöra en facklig organisation har nu övergått till att bekämpa den frihet som det innebär att även kunna stå utanför facket. Förmyndarrollen är uppenbar. När socialdemokratin kämpade för den allmänna rösträtten gjorde den det, som jag nyss sade, under parollen ”en man, en röst”. Nu har man övergivit den principen. Kollektivanslutningen var ett ”tvång till frihet”. Tvånget att inte själv få besluta om man ville gå in som medlem i det socialdemokratiska partiet kunde ha upphört den dag som arbetarna fick rösträtt och föreningsrätt. De har alltså rösträtt, och de borde själva ha rätten att besluta i egna angelägenheter. Men trots detta vill socialdemokraterna fortsätta att inskränka den rätten. När man i ett representantskap i en storavdelning beslutar om kollektivanslutning gäller inte tesen ”en man en röst”. Den tesen gällde inte då jag själv blev kollektivansluten till socialdemokraterna, trots att jag var riksdagsman för ett annat parti. Beslutet fattades av 87 personer i representantskapet, ett beslut som gällde att alla de andra 6 200 medlemmarnai avdelningen skulle vara politiskt anslutna till socialdemokraterna. Då var de övrigas röster inte med. Då gällde inte principen ”en man en röst”. Jag kan ta ett annat exempel: En man från Sydsverige berättade för mig för några år sedan följande. En arbetskamrat kom och sade till honom: ”Vi beslöt i går kväll att du ska vara sosse.” Jag har här gett en del exempel på den nya förmyndarroll som socialdemokraterna har tagit på sig. Den här inställningen kommer fullt till uttryck i den enda mening varmed den socialdemokratiska utskottsmajoriteten avvisar motionerna om att kollektivanslutningen skall upphöra. Man skriver: ”Det måste få ankomma på de fackliga organisationerna själva att fatta beslut i sina egna angelägenheter.” Här avslöjas förmyndarrollen på ett mycket klart sätt. Det är ju inte de fackliga organisationernas angelägenheter det handlar om när det gäller den enskildes tillhörighet till ett visst politiskt parti. Det är i allra högsta grad den enskildes egen angelägenhet, inte fackets. Arbetarna behöver inga förmyndare. Ge oss vårt människovärde tillbaka, skulle vi kunna säga. Återge oss rätten att bestämma i våra egna angelägenheter precis som andra människor. Socialdemokraterna behåller kollektivanslutningen, trots att inga tidigare giltiga skäl kvarstår. Men socialdemokraterna vill ha de fackanslutnas pengar. Både Nils Kjellgren och Hilding Johansson har i olika riksdagsdebatter erkänt att pengarna är skälet för att behålla kollektivanslutningen. För att behålla möjligheten att fortsätta att plocka av fackföreningsmedlemmarna pengar är alltså socialdemokraterna beredda att trampa på den enskildes rätt att själv besluta om sin partitillhörighet. Jag undrar vad de socialdemokratiska idealisterna från början av 1900-talet skulle säga om att det i särsklass rikaste partiet i Sverige beter sig så. I den utfrågning av den socialdemokratiska partisekreteraren som finns redovisad i betänkandet ger partisekreteraren Bo Toresson en glättad och delvis felaktig bild av verkligheten. Han säger att informationen skall vara korrekt och nå samtliga medlemmar. Så har hittills inte varit fallet, absolut inte. Det föreligger oerhört stora brister på denna punkt. En majoritet av fackets kollektivanslutna medlemmar har inte en aning om detta. Informationen till ledningen inom det socialdemokratiska partiet tycks vara minimal, eftersom han inte känner till något om trakasserier. Han erkänner vad vi alltid har hävdat, nämligen att det här inte är en facklig fråga, utan en fråga för det socialdemokratiska partiet. Han säger, att om riksdagen fattar beslut om förbud mot kollektivanslutning, skulle partiet få ändra sina stadgar. Det vill han av allt att döma inte vara med om. Han säger sig också dela den förre socialdemokratiske partisekreteraren Sten Anderssons uttalanden om att den socialdemokratiska partikongressen tar över riksdagens uttalanden. Det är ett ytterst märkligt yttrande av en som förfäktar att han är demokrat, men det visar också nödvändigheten av lagstiftning på området. Bo Toresson för ett egendomligt resonemang om inflytandet i partiet. Först säger han att den fackliga organisationen behöver ett politiskt inflytande, därför väljer man kollektivanslutningsformen. Senare säger han: ”Det är inte möjligt för en lokalt ansluten facklig organisation att utse representanter i en lokal partiorganisations styrelse, utan man nominerar på vanligt sätt.” Och senare i utfrågningen säger Bo Toresson: ”Det är ändå genom medlemskapet som man får ett direkt politiskt inflytande. Om en lokal facklig avdelning ansluter sig, kan den tala med stor tyngd i den lokala partiorganisationen.” Dessa uttalanden går tvärtemot varandra. Hur skall för resten kollektivanslutna få mer politiskt inflytande i det socialdemokratiska partiet, när partiet inte ens vet vad de som blivit medlemmar genom kollektivanslutning heter? Partiet får ju bara veta antalet och inte namnen. Han ger också ett ganska intressant svar på en fråga om vad som händer om en medlem som redan är ansluten till socialdemokraterna även blir kollektiv ansluten. Han svarar: ”Sannolikt stryker man det enskilda medlemskapet, eftersom vederbörande blir kollektivt ansluten.” Detta måste vara en ren osanning, eftersom det socialdemokratiska partiet inte vet vad de medlemmar heter som kommer in som medlemmar genom kollektivanslutning, och det har bedyrats att endast en enda inom facket skall veta vilka som har reserverat sig mot medlemskap. Det är också intressant att Bo Toresson på en direkt fråga svarar att han inte kan ange vilka som sitter i den kommitté som socialdemokraterna har utsett för att se över kollektivanslutningen, trots att han själv är ordförande i kommittén. Nej, låt den enskilde själv bestämma sin partitillhörighet. Vi behöver inga fackliga eller politiska förmyndare. Vi måste sätta stopp för socialdemokraternas profitbegär och utsugning av fackföreningsmedlemmar. Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 3 och 5 i betänkandet, där det finns moderater företrädda bland reservanterna. Till sist: Kurt Ove Johansson sade att man för en ständig diskussion med de två tredjedelar av fackföreningsmedlemmarna som inte är kollektivanslutna om hur samarbetet skall fördjupas mellan socialdemokratiska partiet och facket. Då är det bara att vänta att vi tre moderater här i riksdagen som är LO-anslutna får en diskussion med Kurt Ove Johansson!

Fru talman! Jag tillhör den stora grupp människor i vårt land som är med i två politiska partier. Dels är jag frivillig medlem hos moderaterna, därför att jag tror att detta parti har de bästa möjligheterna att klara vårt lands problem, dels är jag via Metall 4 i Malmö kollektivansluten till SAP. Låt mig först som sist klargöra att jag anser att kollektivanslutning till ett politiskt parti är en förnedrande värvningsmetod. Fru talman! Det går säkert mycket lätt att få en stor majoritet av det svenska folket att säga ja till uppfattningen att medlemskap i ett politiskt parti endast och enbart skall baseras på den enskildes eget fria initiativ. Det är beklämmande att 700 000 LO-medlemmar via kollektivanslutning i dag är medlemmar i SAP. Det är lika beklämmande att SAP i dag tar emot pengar i form av medlemsavgifter. Som jag ser det, måste detta baseras på en uppenbar nonchalans mot människors förmåga att själva tänka och handla. Varför vill man då inte sluta med denna verksamhet? Svaret på den frågan blir att det här handlar om stora pengar. Per medlem blir ju inte avgiften så stor, men sammantaget handlar det om många miljoner. Vad som gör saken ännu värre, om det nu är möjligt, är att många som är medlemmar i SAP via kollektivanslutning inte känner till sitt medlemskap. De har alltså ingen aning om detta. Vad får man då som kollektivansluten till SAP? Får man medlemsinformation hemskickad på posten? Får man medlemstidningar hemskickade? Nej. Får man kallelse till SAP:s möte hemskickad i brevlådan? Svaret blir nej. Det enda man får är den i och för sig tvivelaktiga förmånen att betala medlemsavgift till ett parti som man kanske inte vill vara med i och som man kanske inte känner till att man är medlem i. Det har ju sagts tidigare att namnen på medlemmar inte finns hos det lokala partiet. Varför skulle man i stället inte prova den metod som alla andra politiska partier i vårt land tillämpar, nämligen att tänkbara medlemmar får chansen att frivilligt bestämma om de vill vara med eller ej? Låt facket gå ut med en informationskampanj, där man talar om sin syn på medlemskap i SAP. En sådan kampanj kan drivas dels på arbetsplatserna, dels via fackförbundstidningarna. Inbetalningskort för medlemsavgift kan ju delas ut på arbetsplatserna eller bifogas fackföreningstidningarna. Fru talman! Är då risken stor att postverket kanske tvingas tillgripa övertidsarbete ute på postkontoren, därför att ett stort antal medlemmar i ivern att komma in i SAP skulle storma dessa kontor? Jag kan nog garantera att så inte kommer att bli fallet. Jag är starkt medveten om att SAP och facket delar min uppfattning i denna fråga. Man gjorde ett försök vid en avdelning nere i Småland, där man slutade med kollektivanslutningen. Det var bara 20 96 som blev nya medlemmar, medan man tidigare hade haft en hundraprocentig anslutning. Fru talman! Det behövs ingen högskoleexamen — det räcker mer än väl med min ”avbrutna folkskola” — för att begripa att denna utveckling har föregåtts av en mycket kraftig aktivitet från fackets sida. Ändå har resultatet blivit minst sagt magert. Och jag förstår att facket och SAP är mycket bekymrade när man ställs inför sådana resultat. Den yttersta konsekvensen kan ju innebära en starkt försämrad ekonomi — och det är det som det i själva verket handlar om. Som jag tidigare sagt är det alltså min bestämda uppfattning att en stor majoritet av svenska folket — ja, t.o.m. bland LO:s medlemmar — menar att det är den enskilde själv som efter egen övertygelse skall bestämma om medlemskap i ett politiskt parti önskas eller ej. Det skall inte bestämmas på fackliga möten, där man ibland inte ens har rätt att votera. Trots detta är det ganska få som reserverar sig. Varför? kan man då fråga sig. På den frågan finns det självfallet flera svar. Som jag tidigare sagt är det många som inte vet om att de är medlemmar, och i det fallet saknar de ju alla skäl att reservera sig. Vissa avdelningar godkänner bara användande av särskilda blanketter. Andra kräver att man skall göra ett personligt besök på avdelningen. Men det finns ytterligare besvärligheter. När man går till ett postkontor här i Stockholm eller någon annanstans här i landet möts man ofta av affischer om att ett brev betyder så mycket. Men om man skall avsäga sig medlemskapet i SAP, baserat på kollektivanslutning, så är ett brev med egen namnteckning oftast av noll och intet värde. En annan orsak till det låga antalet reservanter är självfallet att det per individ gäller en liten summa per år. Det medför att det är många som inte vill sätta i gång den här cirkusen. Fru talman! Hur otroligt det än låter så finns det faktiskt avdelningar som inte betalar tillbaka avgiften till dem som man har godkänt som reservanter efter alla turer som de nu måste genomgå. Man gör precis som många andra i vårt samhälle — man skyller på datorn. Så säger man att de här pengarna i stället skall överföras till den fackliga studieverksamheten. Detta innebär ju att vissa medlemmar i fackförbunden får betala en högre avgift än andra. Vad jag egentligen tycker om den formen av verksamhet vågar jag inte delge kammarens ledamöter, för det är knappast tryckbart. Jag håller fullständigt med dem som säger att lagstiftning måste tillgripas mot kollektivanslutning. Att påstå att kollektivanslutningen är en fråga om demokrati måste vara helt fel. Vad det i stället handlar om är det faktum att det är ett uppenbart missbruk av demokratin. Fru talman! Till sist skulle jag vilja göra följande lilla utmaning. Jag jobbar från och till nere på Kockums. Jag är medlem av LO, och jag är medlem av Metallfyran. Inom parentes skall det väl sägas, att till några lokala fackliga potentaters förtvivlan har jag ett mycket gott förhållande till mina arbetskamrater och till många andra nere på Kockums. Den eller de som i denna kammare tycker att kollektivanslutningen är en demokratisk och bra metod att värva medlemmar kan följa med mig nere på Kockums på fredag. Jag skall med glädje begära permission. Sedan kan vi gå ut till mina arbetskamrater och till andra på Kockums och fråga dem vem de anser skall bestämma hur man skall bli medlem i ett parti — om det är facket eller om det är den enskilde. Vidare kan vi ställa frågan: Vet ni om att ni är medlemmar i ett politiskt parti? Jag tror att svaret på dessa frågor skulle bli en stor överraskning för många anhängare av kollektivanslutningen. Fru talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna.

Fru talman! Centraliseringens vind blåser åter över vårt land. Koncentration och storskalighet är det centralt dikterade påbudet. Centralisering likställs med effektivitet. Ju större allting blir desto effektivare kan verksamheten bedrivas — tror man. Alla andra faktorer tycks vara helt ovidkommande. Missgreppen från 1960-talet upprepas. Makten koncentreras och verksamheter centraliseras. I centern kämpar vi för en helt annan inriktning. Vi vill inte lämna någon möjlighet till decentralisering oprövad. Genom att sprida makt och verksamhet vinns många fördelar. Exempelvis kan enskilda människors resurser tas till vara på ett bättre sätt. Besluten blir mer verklighetsförankrade, och genom nära obyråkratiska kontakter kan arbetet drivas effektivt. Det går en ideologisk skiljelinje mellan centralister och decentralister. I centern är vi övertygade decentralister. Vi tror på maktspridning liksom vi tror på en spridning av olika funktioner. Vår uppfattning vann i början av 1970-talet gehör hos många väljare. De insåg de klara fördelar som en decentraliserad samhällsutveckling innebär. Den stora uppslutningen kring centeridéerna oroade självfallet andra partier. Efter att först ha förlöjligat vår decentraliseringsfilosofi började de nu att i tal och skrift använda ordet decentralisering. Det skorrade onekligen ganska falskt ibland men många väljare trodde på deras ord. Under de centerledda regeringarna togs många steg i decentraliserad riktning. Visserligen tog det tid många gånger och långbänken fick tas fram, men centerns envetna arbete gav resultat. En trendändring var på väg. Med en socialistisk regering är vi tillbaka till centraliseringstänkande och storskalighet igen. Beklagligt nog sluter moderater och folkpartister upp bakom den linjen. De har ingenting förstått och ingenting lärt av 1960-talets missgrepp. Den verksamhet som vi nu skall fatta beslut om är länsåklagarna och deras organisation. Nuvarande 21 länsåklagarområden kommer att minskas till 13, vilket innebär att flera län fortsättningsvis inte kommer att ha någon egen länsåklagare. De partier som är centraliseringsivrare tycker självfallet att det inte är något att bråka om. Det kommer att beröra så få arbetstillfällen, och vem älskar en länsåklagare? Regeringen räknade säkert kallt med att det inte skulle bli någon partipolitiskt besvärlig fråga. Förmodligen kom det stora antalet motioner som en överraskning. Inte mindre än 26 motioner lämnades med anledning av regeringens Nr 36 förslag. Det är det största antalet i någon enskild fråga till justitieutskottet Onsdagen den som jag kan erinra mig under mina tio år i utskottet. Motioner som 30 november 1983 undertecknats av representanter för samtliga partier går emot centralisering en och omorganisationen. För hemmaopinionen är det tydligen viktigt. Åklagarväsendets Återstår att se om det är lika viktigt att i handling fullfölja linjen här i regionala organisariksdagen. tion Jag ser frågan om länsåklagarnas organisation som en testfråga huruvida talet om decentralisering bara är en läpparnas bekännelse eller om det har reell innebörd. De sakliga argumenten för denna omorganisation är ytterst ihåliga. Det framgår klart av olika remissvar — inte minst från åklagarna själva. Föreningen Sveriges statsåklagare säger om den föreslagna ändringen bl.a. följande. ”Den antas leda till ökade kostnader, minskad effektivitet och betydande tidsspillan på grund av ökad reseverksamhet och försvårade utredningsförhållanden. Detta både på längre, men överblickbar sikt och än mer under några övergångsår, då åklagarorganisationen rivs upp i ett utomordentligt ansträngt verksamhetsskede.” Det är alltså den syn på frågan som kommer från de människor som känner till verksamheten bäst. Jag tror på deras bedömning. Det är en centralistisk klåfingrighet att nu göra förändringar på regional nivå, då både central och lokal nivå är föremål för översyn. Samtidigt är det en politisk naivitet att tro att förändringen skall leda till minskade kostnader och ökad effektivitet. Som jag nämnde tidigare beklagar jag verkligen att moderater och folkpartister i utskottet ställer upp för förslaget. Hela omorganisationskarusellen drogs upp i en utredning. Hur de olika sammanslagningarna skulle gå till tycks ha vållat åtskilligt huvudbry. Det märks på de hårresande argument som anförs. Jag vill ta exempel från mitt eget län, Skaraborgs län. Man har haft svårt att finna någon lämplig regionbildning som länet naturligt kan ingå i. Anledningen till att Skaraborg är svårplacerat är bl.a. att delar av länet graviterar mot Jönköpings län, medan länet i övrigt har sin inriktning mot i första hand Vänersborg och i andra hand Göteborg. Vad kan nu detta betyda på vanlig svenska? Jo, genom studium i uppslagsverk har jag kommit fram till att gravitera är lika med underkastad gravitation i överförd betydelse, dras, röra sig. Med andra ord är Skaraborg ute och rör på sig än mot det ena, än mot det andra hållet. Att en enhällig länsstyrelse i Skaraborg motsatte sig att bli av med länsåklagarorganisationen liksom att Jönköpings länsstyrelse inte vill ha denna förändring har inte regeringen tagit någon hänsyn till. Helt lakoniskt anför departementschefen: ”Några egentliga skäl emot den föreslagna regionbildningen kan jag inte finna.” Således skall länsåklagaren i Mariestad försvinna till Jönköping. Det får räcka med detta som exempel på halsbrytande argumentation. Vad vill då vi i centern? Anser vi att allt är gott och väl med nuvarande verksamhet? I en reservation har vi närmare utvecklat vår uppfattning. Med 109 en förändrad samhällsutveckling och brottslighet kan det finnas skäl att överväga både organisatoriska förändringar och resursförstärkningar. Men vid en sådan översyn måste hänsyn tas till värdet av en väl decentraliserad organisation. För regionalt verksamma åklagare är det viktigt att hålla kontakter med övriga regionala myndigheter, att kunna verka som förundersökningsledare och att utöva tillsynen över åklagarna i distrikten. Det gäller i särskilt hög grad bekämpningen av den ekonomiska och organiserade brottsligheten. Från centerns sida har vi visat på vägar att samtidigt som den decentraliserade regionala organisationen bevaras förstärka länsåklagarmyndigheten. Vi har nämnt en samförläggning av länsåklagarmyndigheterna med distriktsåklagarmyndigheten på kansliorten och — beträffande de s.k. enmansmyndigheterna — en förening av tjänsten som chefsåklagare i distriktet där länsåklagarmyndigheten är förlagd med tjänst som biträdande länsåklagare. Vi från centern vill således ha en samlad översyn av hela åklagarväsendet, och innan denna är klar skall det inte ske några förändringar. Jag yrkar bifall till centerreservationerna i detta betänkande.

Fru talman! Det här med centerns decentraliseringsfilosofi och talet om storskalighet och om folk som inte hade lärt sig någonting och därför inte hade glömt någonting lät så högtidligt, att jag tänkte att jag skulle börja med att lägga en synpunkt på det genom att tala om för kammaren vad det här rör sig om. Centraliseringen är alltså att 21 länsåklagardistrikt förvandlas till 13. Det är inte någon särskilt stor centralisering. Man kan naturligtvis tala om storskalighet, om man räknar i procent och säger att det skall skapas organisationer där länsåklagarnas antal ökas med 100 96, dvs. från en till två, men jag tycker att inte heller det är särskilt storskaligt. Detta är vad saken gäller. Låt mig nu erinra om att åklagarväsendet i vårt land förstatligades för nästan 20 år sedan. Det fick då den organisatoriska utformning som det fortfarande har. Dessförinnan var åklageriet väsentligen en kommunal uppgift, och man kan väl fortfarande säga att kommunindelningen i viss utsträckning präglar basorganisationen inom åklagarväsendet, även om inte alla kommuner utgör eget åklagardistrikt. Det regionala organet, den fasta länsåklagarorganisationen, var däremot liksom riksåklagaren en nyskapelse. Vi hade visserligen landsfogden tidigare på den regionala nivån, men han fördelade sig på olika arbetsuppgifter. Nästan från början visade det sig att den nya regionala organisationen var behäftad med vissa svagheter. Länsåklageriet var i princip länsanknutet i geografiskt hänseende, men de tre minsta länen ansågs ändå vara för små för att kunna utgöra underlag för en egen myndighet, och de lades därför samman med angränsande län. Vi fick därmed de 21 länsåklagarmyndigheter som jag har talat om. Av dessa 21 är 13 enmansmyndigheter. Där finns alltså bara en befattningshavare med länsåklagarbefogenhet, medan övriga åtta myndigheter har två eller flera med sådan behörighet. I båda fallen Nr 36 tillkommer naturligtvis den kringpersonal som behövs på ett sådant kansli. Onsdagen den Länsåklagaren eller, om det finns mer än en, den som är chef för 30 november 1983 myndigheten har att tillse, att åklagarna i åklagardistrikten fullgör sina skyldigheter, och han skall varje år inspektera underställda myndigheter. Åklagarväsendets Han skall också verka för att bestämmelserna om åtalsunderlåtelse, om regionala organisaannan särskild åtalsprövning samt om strafföreläggande tillämpas riktigt och tion enhetligt på det lokala planet. Vidare skall— naturligtvis —länsåklagaren bistå underställda åklagare med råd och upplysningar i deras verksamhet. Möjligen kan man säga att detta, när organisationen tillkom, var tänkt som länsåklagarens huvuduppgift. Därutöver skulle länsåklagaren fullgöra åklagaruppgiften i mål där denna uppgift är särskilt krävande eller då den av annat skäl bör fullgöras av statsåklagare. När denna senare arbetsuppgift, dvs. åklagaruppgiften, för 20 år sedan lades på länsåklagaren såg brottsligheten, framför allt den som föranledde särskilt krävande insatser från åklagarens sida, ut på ett helt annat sätt än i dag.

Utryckningar från länsåklagaren för att hjälpa till med lokala frågor eller för att utföra inspektionsverksamhet ställer, i varje fall temporärt, myndigheten utan en befattningshavare med behörighet att besluta eller ge råd i ärenden, som kan vara brinnande aktuella — på annat håll inom länet; för att inte tala om de komplikationer som uppkommer vid sjukdomsfall, semestrar eller annan ledighet. Sedan organisationen tillkom har, som jag redan sagt, brottsligheten förändrats, liksom också brottmålens karaktär. Ekonomisk brottslighet liksom de ofta vittförgrenade narkotikamålen ställer helt nya krav på länsåklagarnas insatser. Jag skall inte uttala mig mer om den kvalitativa insatsen än att säga att den ekonomiska brottsligheten ställer stora krav på kunskaper inom områden som åklagarna normalt inte är hemmastadda i. Hanteringen på åklagarsidan av ekonomisk brottslighet kräver specialutbildade åklagare, och våra resurser här i landet för att förmedla och utveckla sådana kunskaper är tämligen begränsade. Målen är dessutom tidskrävande och ställer under lång tidsrymnd krav på heltidsinsatser från åklagarens sida. Med den ändrade situation vi har fått i dessa avseenden är en del av länsåklagarmyndigheterna inte bara sårbara, utan direkt nödlidande. Det kan kanske parentetiskt nämnas att medan andra organ inom rättsvården, som sysslar med att utreda och döma i mål som rör ekonomisk brottslighet eller i narkotikamål, under årens lopp har fått en viss förstärkning är länsåklagarorganisationen i stort sett densamma som för 20 år sedan. Ytterligare personal till åklagarorganisationen skulle vara motiverad. Men vem, fru talman, vågar i dagens situation föreslå att de medel som erfordras för en nödvändig personalförstärkning skall ställas till förfogande? Man 111 måste alltså söka sig fram till andra metoder för att förstärka länsåklagarorganisationens effektivitet och flexibilitet, så att den på ett rimligt sätt kan svara mot de arbetsuppgifter som åvilar länsåklagarna. Jag har redan talat om att de små länen inte ansågs kunna bära upp en egen länsåklagarmyndighet utan sammanfördes med andra, angränsande län. Vi har alltså erfarenhet av att en sådan typ av organisation fungerar, ocht.o.m. fungerar väl. Vi har vittnesmål från dessa län av innebörd att det inte innebär några olägenheter av nämnvärd betydelse att åklagardistrikt har sin överordnade myndighet i en annan länsresidensstad än den egna. När regeringen nu föreslår att enmansdistrikten i princip skall avvecklas och sammanföras på sådant sätt till en region att man får två eller flera länsåklagare på samma tjänsteställe, har utskottet funnit att detta är ett godtagbart sätt att lösa de mest akuta problemen på. Man skapar möjligheter för behöriga befattningshavare att utan konflikter i fråga om prioritering fullgöra de arbetsuppgifter som bör ligga på länsåklagarnivå.

Jag tror att talet om att det blir svårare för allmänheten att besöka länsåklagarmyndigheten är väsentligt överdrivet. Jag har försökt ta reda på hur många besök från den s.k. vanliga allmänheten som förekommer, och det är förvisso inte överdrivet många. Fru talman! Jag tror att jag på grund av hostanfallet måste avbryta mig här och inskränka mig till att yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Bertil Lidgard tog inledningsvis litet raljant upp vad jag sade i mitt anförande angående centerns decentraliseringsfilosofi och sade att det inte är fråga om någon stor sak. Nej, men vad jag har vänt mig emot är utvecklingen på många områden mot centralisering, som ur min synvinkel är mycket illavarslande. Om det vore en så liten fråga som Bertil Lidgard vill hävda att det är, hur kan det då komma sig att så många riksdagsledamöter från samtliga partier har motionerat i frågan? Den här omorganisationen kommer, såvitt jag kan förstå, att innebära en hel del merarbete. En fråga som man har anledning att ställa sig i sammanhanget är: Kommer inte den föreslagna omorganisationen att innebära att arbetet allvarligt störs vid länsåklagarmyndigheterna? Vi vet att arbetsbelastningen på de regionala åklagarna är mycket stor. Kommer inte den här omorganisationen att betyda men för arbetets behöriga gång?
Fru talman! I all korthet vill jag säga att det kan hända att jag raljerade litet grand med decentraliserings—centraliserings-filosofin, när den tog sig uttryck på det här området.

Fru talman! Jag kan då bara konstatera att frågan om centralisering och decentralisering i alla fall i mycket hög grad tycks intressera enskilda riksdagsledamöter från samtliga partier. Det är jag glad över.

Fru talman! När riksdagen i dag behandlar frågan om åklagarväsendets regionala organisation, skall den också fatta beslut om lokaliseringen av länsåklagarkansliet i den region som skall omfatta Blekinge-Kronobergs och Kalmar län. Karlskrona är i dag kansliort i den största av de båda regioner som föreslås skall bilda en ny gemensam region, nämligen i den nuvarande Blekinge Kronobergs-regionen. Det är f. ö. en av de regioner som Bertil Lidgard hänvisade till i sitt inledningsanförande och som enligt honom fungerar väl. Det faktum att Karlskrona redan är kansliort i.den största av de båda regionerna vore kanske argument nog för att behålla Karlskrona som kansliort. Men så enkla och självklara argument räcker naturligtvis inte i det här sammanhanget. I proposition 1982/83:158 om åklagarväsendets regionala organisation m.m. förordas i stället Kalmar som kansliort. De skäl som ligger bakom anges vara geografiska förhållanden. Till detta förslag ansluter sig nu utskottet. Vi har i motion 1982/83:2394 klart visat att den geografiska belägenheten inte har någon relevans när det gäller placeringen av regionkansliet i det här fallet. Avståndet från Karlskrona och Kalmar till samtliga inom regionen befintliga åklagarmyndigheter är praktiskt taget identiskt. Skillnaden uppgår faktiskt till en enda kilometer. Eftersom det sålunda inte finns några geografiska skäl för att välja Kalmar, måste valet grundas på andra kriterier. Vi hävdar för vår del att det finns tungt vägande regionalpolitiska skäl för att inte flytta bort ytterligare statlig verksamhet från Karlskrona. Jag skall här ange några av de skälen. Ser vi bakåt kan vi exempelvis finna att staten under de senaste 30 åren inom den militära sektorn i Karlskrona har dragit in arbetstillfällen som motsvarar ett infanteriregemente eller en flygflottilj vart femte år. Mellan 1975 och 1980 har sysselsättningen vid statliga myndigheter i Karlskrona minskat med 4 96, medan den i riket i övrigt har ökat kraftigt. Inom den statliga affärsdrivande verksamheten har under samma tidsperiod över en tredjedel av arbetstillfällena flyttats bort från Karlskrona. Under samma period har sysselsättningen i dessa verksamheter ökat i riket, och den har ökat kraftigt i alla kommuner av jämförbar storlek i södra Sverige. Faktum är att Karlskrona är unikt i landet. Det är nämligen så att inget annat primärt centrum eller ingen residensstad — vilket man vill — har utsatts för en så omfattande nedskärning av den statliga sysselsättningen. I samtliga andra primära centra och residensstäder har den statliga sysselsättningen ökat. Kommunen är också ensam om att ha haft en vikande befolkningsutveckling under perioden 1950-1982.

Det allra senaste förslaget i den här riktningen gäller Samhällsföretag och skulle, om det genomförs, innebära en förlust på ca 30 arbetstillfällen och dessutom en helt orimlig delning av länet. Ser vi till vad 1980-talet kan föra med sig, innebär enligt de beräkningar som har gjorts av Karlskrona kommun alla de bäckar små som har flutit och kommer att flyta enbart inom försvaret sammantaget en förlust av 1 117 årsarbeten i denna kommun. Det är en minskning som motsvarar en nedläggningstakt av ett regemente vart tredje eller fjärde år. Trots de omfattande nedskärningarna av statlig verksamhet har inte någon ny verksamhet flyttats till Karlskrona i samband med utlokaliseringarna av statlig verksamhet i början av 1970-talet. Inte heller statlig verksamhet som har nytillkommit sedan den tiden har förlagts till Karlskrona. Det enda undantaget är Stiftelsen Statshälsan, som har tillfört Karlskrona 15 nya anställningar. Inte heller vid högskoleutbyggnaden har Karlskrona kommit i fråga. Därmed utgör Karlskrona ett av de två länscentra och residensstäder i landet som saknar egen högskola. Jag vill också påpeka att Karlskrona är residensstad i ett län med mycket stora problem i form av arbetslöshet och att folkmängden som följd därav har minskat sju år i följd. Mycket stora ansträngningar görs av kommunerna, länsstyrelsen m.fl. för att vända utvecklingen. Just därför måste det med skärpa understrykas att staten genom att i oroväckande takt flytta bort statlig sysselsättning allvarligt undergräver dessa ansträngningar. Statens agerande påverkar ju också enskilda företag, organisationer m.fl. när det gäller att etablera sig i Blekinge. Varje län har ett primärt centrum, en residensstad, som i större eller mindre omfattning har resurser att ta emot utflyttningsströmmarna, så att de arbetslösa i länens mest utsatta delar inte skall behöva flytta till företrädesvis storstadsområdena. Blekinges primära centrum saknar dessa förutsättning ar, och det är i första hand en följd av nedskärningarna inom den statliga verksamheten. Fru talman! Frågan om lokaliseringsort för länsåklagarkansliet i den sydöstra regionen kan naturligtvis i det stora perspektivet, när vi talar om organisationen för hela landet, tyckas vara en liten och obetydlig fråga: Jag är ledsen att behöva säga att den för oss blekingar dess värre inte är det. Vi ser tyvärr alltför tydligt hur även denna fråga passar in i ett mönster av händelser, som i samtliga fall lett till att verksamheter flyttats bort från vårt län. I den här frågan har det dessutom inte presenterats några som helst sakliga argument till stöd för vad som nu föreslås. Några sådana argument kan man inte heller återfinna i justitieutskottets betänkande. Nu får man väl ändå förutsätta att utskottet seriöst har prövat de motioner som har väckts med anledning av propositionen om åklagarväsendets regionala organisation. En seriös prövning måste rimligtvis ha inneburit att utskottet vägt olika sakliga argument mot varandra, innan det tog ställning. Mot den bakgrunden vill jag ställa en fråga till utskottets talesman här i dag. Den frågan lyder: Vilka sakliga skäl grundar utskottet sitt ställningstagande på, när det nu föreslår att vår motion om att Karlskrona skall vara kansliort i den nya länsåklagarorganisationen skall avslås? Herr talman! Jag vill yrka bifall till motion 1982/83:2394.